Fru talman! Eva Johansson har frågat mig om jag är beredd att uttala att närhetsprincipen skall gälla alla barn, även t.ex. handikappade barn och barn med annat hemspråk. Låt mig inledningsvis erinra om att regeringen i prop. 1992/93:230 om Valfrihet i skolan slagit fast att det är principiellt viktigt att eftersträva samma regler och rättigheter för barn med funktionshinder som för andra. I de allra flesta fall bör det särskilda stöd som en enskild elev har kunna lämnas i den skola som eleven valt. Skulle detta dock i något fall inte vara möjligt måste kommunen kunna placera eleven vid en skola där sådant stöd kan lämnas. Dessa åsikter ansluter för övrigt helt till vad min företrädare framförde i propositionen om vissa skollagsfrågor m.m. . Jag vill betona att det verkligen är i undantagsfall som en kommun skall kunna åberopa ''betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter'' för att inte tillgodose valet av skola. Mitt svar är därför att närhetsprincipen generellt gäller alla barn, även t.ex. handikappade och barn med annat hemspråk. De undantagsfall som kan inträffa är endast de då kommunen i en viss skola inte kan erbjuda det särskilda stöd som den enligt skollagen är skyldig att erbjuda.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Regeringen föreslår ju ett tillägg till den nuvarande skollagen, den lag som säger att en elev har rätt att välja skola med hänsyn till andra elevers berättigade krav om så kort skolväg som möjligt. Det är alltså den enda inskränkningen. Tillägget innebär att kommunerna dessutom kan begränsa valfriheten med hänvisning till ekonomiska och organisatoriska svårigheter. Det stärker alltså kommunens beslutsrätt. I propositionen vill inte regeringen ange när detta nya undantag skall kunna användas. Såvitt jag vet fungerar den nuvarande lagen bra i det här avseendet. Många har därför ställt sig frågan vad som är motivet till det här tillägget i skollagen. Jag är glad över att skolministern nu slår fast att närhetsprincipen skall gälla alla barn, att inte barn med t.ex. allergier hänvisas till en skola i kommunen som städas bättre än andra och att inte invandrarelever skall kunna hänvisas till en speciell skola där det finns resurser för svenska 2 och hemspråksundervisning. Jag vet också att kommunerna blir alltmer trängda ekonomiskt och att de letar efter varje besparingsmöjlighet. Jag ser riskerna för att det här tillägget kan bli ett slags sorteringsinstrument. Därför måste lagen och förarbetena ge klart besked om vad som menas med betydande kostnader och när dessa undantag skall få tillämpas. Därför återstår frågan om vilka bristerna är i den nuvarande lagen. Det står inte särskilt mycket om motiven för det här tillägget i propositionen.
Fru talman! I propositionen har vi angett att vi inte tycker att vi behöver precisera det. Det är inte därför att vi är ovilliga att göra det, utan därför att vi inser att vi inte kan förutse alla problem. Med utgångspunkt i den departementspromemoria som fanns som underlag för propositionen har vi i olika sammanhang fört diskussioner med företrädare för kommunerna. De uppfattar regeringens krav på kommunerna som allt tuffare. Det är besvärligt att inte längre själv få avgöra var man skall placera elever, och det är besvärligt i största allmänhet. Vi har velat markera att om det uppstår mycket stora problem skall det finnas möjligheter för en kommun att inte följa elevens och föräldrarnas val. Men vi har gjort så hårda skrivningar att vi inte tror att det skall träda den rättighet som vi vill åstadkomma för när. Närhetsprincipen är däremot alldeles självklar. Det är orimligt att tränga ut barn som bor granne med en skola därför att någon annan vill gå där. Det har vi velat försäkra oss om. Tillägget har väl snarast skett för att tillgodose en del av kommunernas kommentarer. Jag har fullt förtroende för att kommunerna kan göra den prövning som behövs. Jag tror att det finns en stark uppslutning kring att det är elevens val som skall styra placeringen i framtiden.
Fru talman! Jag håller med statsrådet om det. Problemet är att lagtexten, som den nu föreslås bli utformad, stärker kommunernas beslutanderätt i fråga om vissa elever, vilken kan dra med sig stora kostnader, medan valfriheten för de eleverna och deras föräldrar i motsvarande grad minskar. Det här är en liten grupp elever som, om man inte försöker sig på en precisering, kan bli utsatta för kommunernas godtycke. Även jag tror att det ute i kommunerna finns en god vilja att klara det här, men i dagens läge, när kommunerna trängs så oerhört hårt inte minst av beslut som fattas i det här huset, tror jag att det är bra att vi ganska ordentligt slår fast vilka undantag som får göras. Jag är som sagt glad över att skolministern har gjort det i det här svaret, men jag tror att det är bra om det också framgår av lagtexten.
Fru talman! Vi har varit angelägna om att bemöta den oro som finns hos föräldrar till handikappade elever och även hos elevernas egna organisationer genom att i propositioner understryka att alla elever skall ha rätt att fritt välja skola men också genom att påpeka att kommunerna bör ta hänsyn till om en elev behöver extra stöd, t.ex. vid val av en fristående skola. Det har framförts synpunkter på att kommunerna ibland inte är beredda att låta det stöd som en handikappad elev är berättigad till följa med, och detta har begränsat valmöjligheterna för den eleven. Jag tror att vi med de här markeringarna har tydliggjort att avsikten är att så långt som möjligt låta samma regler och samma ansvar gälla alla. Det är min förhoppning att det skall räcka.
Fru talman! Det statsrådet nu säger kan vi nog vara överens om, men det tas tillbaka i en mening i propositionen, där det står: Skulle detta dock icke vara möjligt, måste kommunen kunna placera eleven vid en skola som har sådana resurser, även mot vårdnadshavarens vilja. Om nu en sådan resultatenhet som många skolor utgör och som skall gå ihop inte anser sig ha råd att hålla sig med den städning som gör att även allergiska barn kan vara där, är det då skäl nog att hänvisa allergiska barn till en annan skola i kommunen, en skola som städas? Detta är en sådan ekonomisk omständighet som skolorna nu har rätt att fatta beslut om. Jag är angelägen om att det här skall handla om elevers rätt att välja skola och inte skolans rätt att välja elever. Det är en viktig princip.
Fru talman! Jag tycker att frågan om gränsdragningar är viktig, men detta är väldigt svårt, och det är svårt att förutse vilka problem som kan uppstå. Man kan t.ex. tänka sig att en allergisk elev skulle vilja gå i Spånga gymnasium, där det på grund av vissa linjer finns ganska mycket djur. Skall man då inte kunna säga till eleven att det inte går? Det dyker ibland upp frågeställningar som är svåra. Vi försöker nu markera att vi noga skall följa det som händer. Kan vi precisera oss framöver, får vi självfallet göra det. Jag kan tänka mig situationer då det handlar om mycket grava handikapp och då en viss skola kan tvingas säga att man tyvärr inte har möjlighet att klara av det. Jag tänker då inte på det som vi kan kalla vanligare handikapp, som kräver enklare stöd och hjälp -- detta gäller ju i de allra flesta fall -- utan jag tänker på gravt handikappade, för vilka det krävs extra utrymmen och kanske t.o.m. speciella lokaler för att undervisningen skall fungera. Sådana elever skall ju också gå i skola. Jag tycker att vi skall låta kommunerna pröva de här skrivningarna, och sedan får vi följa upp resultatet. Jag tror att frågan om gränsdragningar löser sig i den praktiska verkligheten.
Fru talman! Också jag hoppas att det här skall vara undantagsfall. Det finns ju andra beslut som har trätts på kommunerna uppifrån, beslut som är vida mycket mer resurskrävande för dem och som ingriper mycket mer i deras organisation och självbestämmanderätt än en sådan här tydligare uttalad rätt för även handikappade elever att få välja skola. Jag får väl ta skolministerns halva löfte om en framtida precisering som ett steg på vägen.

Herr talman! Birgitta Hambraeus har ställt följande fråga till mig: länderna själva rättar sig efter beslutade förordningar och hur långt de kommit i förverkligandet av EG:s direktiv? En av kommissionens tre huvuduppgifter är att övervaka att EG:s regler efterlevs av medlemsländerna. Detta sker bl.a. genom att kommissionen för en kontinuerlig dialog med medlemsstaterna inför ett direktivs införande och införlivande. Vidare föreskrivs det i många rättsakter att länderna har en rapporteringsskyldighet till kommissionen. Vad avser genomförandet av den inre marknaden har en mycket noggrann bevakning skett inom EG. För svensk del har Kommerskollegium i uppdrag att varje halvår ge en lägesrapport om ''EG:s Vitbok om den inre marknaden'', där uppgifter om införlivandeläget kan utläsas. Community Law'' -- kan de uppgifter som Birgitta Hambraeus efterlyser också inhämtas. Den svenska regeringen får också kontinuerlig rapportering i dessa frågor från den svenska EG När det gäller införlivande av t.ex. direktiv i den nationella rättsordningen varierar förhållandena i EG. Det är väl känt att vissa medlemsländer är snabbare än andra. Vi i Sverige har en tradition att på bästa sätt uppfylla våra internationella förpliktelser, och vi betraktar det som något självklart. Det gäller både våra internationella förpliktelser i allmänhet och våra nuvarande och kommande i relation med EG. Som ett litet land har vi också ett utomordentligt stort intresse av att det internationella rättssystemet fungerar väl. Vad gäller det exempel som Birgitta Hambraeus tog upp är det säkert så att alla EG-länder inte rapporterar klanderfritt, men det är inte något exempel som Sverige avser följa. Däremot skall vi naturligtvis verka för att regler som vi själva anser otympliga ändras. Det gör vi bäst som medlemmar i EG.
Herr talman! Jag ber att få tacka Ulf Dinkelspiel för svaret på min fråga. Vi skall alltså verka för att regler som vi själva anser otympliga ändras, och det gör vi bäst i egenskap av medlemmar i EG. Självfallet är vi inte, så länge vi inte är medlemmar i EG, skyldiga att följa EG:s regler. EES-avtalet innebär alltså att vi införlivar vissa förordningar. Jag har särskilt tagit fasta på en förordning som jag anser vara högst anmärkningsvärd. Riksdagen har ju i samband med sitt beslut för ett antal månader sedan uttryckt önskemål om att man skall se till att informationskraven inte blir irrelevanta. Kostnaderna måste ställas mot nyttan osv. Det råder en viss förvirring när det gäller vår frihet i detta avseende. När jag läste vad som i detta sammanhang krävs av våra trafikföretag undrade jag om det verkligen behövs ett införlivande här. En förordning skall ju införlivas också enligt EES. Men vad vi införlivar är följande. Det handlar alltså om ett nytt sätt att lagstifta. Lagen innehåller med andra ord en blankett, där det krävs en rapportering om framkörning av okopplade lok före eller efter faktisk användning på person eller godståg. Vidare krävs det en oerhörd detaljeringsgrad när det gäller t.ex. tre eller tvåaxlade dragfordon med en , två eller treaxlade eller övriga typer av påhängsvagnar, som skall där så är lämpligt underindelas i typkategori enligt axlarnas antal, placering osv. Vad hade hänt om vi bara hade avvaktat med att införa denna förordning? Görs sådana överväganden? Det har ju tagit väldigt lång tid med den här förordningen. Kan man inte dröja med den? Kanske är den rent av obsolet.
Herr talman! För det första vill jag göra en liten korrigering. Vi kan mycket väl just som medlemmar av EES vara bundna av ett direktiv och en förordning trots att vi inte är medlemmar av EG. Vad jag vill säga med detta är att vi i EES har begränsade möjligheter att påverka utformningen av de här reglerna. Reglerna blir betydligt bättre när vi blir medlemmar av EG. När det gäller den här nämnda speciella bestämmelsen vill jag säga att det i praktiken ofta visar sig att tillämpningsbestämmelser o.d. -- ibland gäller det också grundtexterna -- är oklara i sin utformning. Det är inget specifikt internationellt, utan ibland gäller det faktiskt också svenska bestämmelser. Det kan visa sig att det i praktiken är svårt att tillämpa bestämmelserna på ett bra sätt. Om också EG-länderna själva i praktiken har haft problem kan man föranstalta ändringar av förordningen. För det andra finns möjligheten att föra upp en sådan här fråga exempelvis i samband med EES samarbetet när detta kommer till stånd. På så sätt kan man försöka åstadkomma de förändringar som krävs. För det tredje är vi, så länge EES-avtalet inte har trätt i kraft, naturligtvis inte bundna av de här bestämmelserna. Det ger oss alltså en viss frihet om vi skulle se att det finns praktiska svårigheter i fråga om tillämpningen. I det här konkreta fallet kan jag säga att jag inte tidigare gjorts uppmärksam på nämnda svårigheter. Men om det skulle visa sig att svenska företag drabbas hårdare än andra finns det all anledning att se över bestämmelserna.
Herr talman! Det är snarast ett förhållningssätt som jag här är ute efter. Många förordningar har ju antagits under årens lopp -- förordningar som ingår i ''l'acquis communautaire'', som är obsoleta och alltså inte längre praktiseras. I det läget är det väl ändå väldigt viktigt att regeringen -- även om vi antar EES-avtalet och alltså säger att vi kommer att leva enligt de förordningar som gäller i sammanhanget -- verkligen undersöker detta och tar reda på om det handlar om en förordning som tillämpas. Här verkar det ha gått slentrianmässigt till. Regeringen säger faktiskt att detta kommer att innebära ordentliga kostnader och att det därför är nödvändigt att lagfästa. Men såvitt jag förstår har man inte undersökt hur detta relateras till de blanketter som nu används här i Sverige osv. Det sägs inte något om hur övergången skall gå till. En så här slarvig lagstiftning är verkligen till skada för vårt land. Jag vill gärna ha en kommentar här från När det gäller detta med ett förhållningssätt till alla förordningar vill jag således fråga om det inte är lämpligt att först faktiskt undersöka om det är fråga om en förordning som tillämpas.
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att vi, i den mån information finns tillgänglig för oss när vi inför nya bestämmelser, söker skaffa oss en bild av hur bestämmelserna i praktiken har tillämpats i EG:s medlemsländer. Om det visar sig -- som Birgitta Hambraeus säger -- att vissa bestämmelser är obsoleta på grund av utvecklingen inom EG är det enligt min mening en självklarhet från svensk synpunkt att erforderliga ändringar vidtas så länge dessa står i överensstämmelse med underliggande traktat. Dessutom kan jag försäkra Birgitta Hambraeus -- och jag tror att vi är helt eniga på denna punkt -- om att vi från svensk sida kommer att vända oss både mot en alltför stor detaljreglering och mot en byråkratisering som i allmänhet inte gagnar syftet.
Herr talman! Skall jag alltså tolka Ulf Dinkelspiel så, att regeringen, när det gäller det här speciella fallet med en detaljreglerad redovisning från trafikföretagens sida i form av blanketter som är lagfästa, ordentligt har undersökt det hela och funnit att det gäller något som vi måste ta över -- dvs. att det handlar om en förordning som tillämpas, som alltså är aktuell och som vi skall ålägga svenska trafikföretag att följa? Har alltså en ordentlig undersökning gjorts innan den särskilda propositionen i detta sammanhang förelades riksdagen?
Herr talman! Jag kan försäkra att framläggandet av propositionen föregicks, vilket i regel sker med våra propositioner, av ett ordentligt förberedelsearbete. Därmed vill jag inte säga att man inte kan ha förbisett någon faktor. Nu har Birgitta Hambraeus uppmärksammat oss på detta. Och jag har inte fått information om svårigheter från annat håll. Men i ljuset av detta skall vi göra en granskning. Om vi finner att bestämmelserna icke tillämpas i andra länder, att de skapar svårigheter här hemma och att det är förenligt med våra internationella åtaganden att göra förändringar i bestämmelserna, då kan jag inte se varför vi inte skulle göra det.
Herr talman! Jag är mycket tacksam för det svaret. Jag vill till protokollet bara anföra att det gäller proposition 1992 93:TU9, vilket justerades den 26 Ännu så länge har ju inte EES-avtalet trätt i kraft. Såvitt jag förstår är detta därför inte något som trafikföretagen har uppmärksammat. Det finns därför alltså tillfälle att dra tillbaka denna egendomliga proposition som även trafikutskottet, såvitt jag förstår, svalde med en viss tvekan.
Herr talman! Det avgörande är naturligtvis om detta av dem som närmast berörs av bestämmelserna bedöms skapa svårigheter. Om det skulle vara på det sättet och om det skulle visa sig att det är förenligt med våra internationella åtaganden att göra förändringar, kan jag inte se annat än att det finns all anledning att gå vidare på den vägen. Jag skall anmäla detta till den närmast berörde ministern. Men detta är min grundläggande inställning i frågan.

Herr talman! Birgitta Hambraeus har under rubriken ''kostnader för EG-anpassningen'' ställt en fråga om hur mycket det kostar att skicka tjänstemän till arbetsgrupper och kommittéer inom Det är riktigt som Birgitta Hambraeus säger att det inom EG finns en rik flora av arbetsgrupper och kommittéer. Arbetsgrupperna medverkar i utformningen av EG:s regler. Kommittéerna bistår kommissionen i tillämpningen av regelverket. Såväl arbetsgrupper som kommittéer är centrala i Gemenskapens beslutsmaskineri, och det arbete som utförs där är av största betydelse för EG:s funktion. Det finns drygt 130 arbetsgrupper under ministerrådet. De har till uppgift att bereda de beslut som fattas och de direktiv och förordningar som antas i rådet. Tillämpningen och genomförandet av de lagar och regler ministerrådet beslutar är i stor omfattning delegerad till kommissionen. I de fall ministerrådet vill ha ett större inflytande över tillämpningen upprättas kommittéer, vilkas uppgift är att assistera kommissionen i dess arbete. Det totala antalet kommittéer kan uppskattas till ett tusental. Aktivitet och mötesfrekvens i de olika kommittéerna varierar avsevärt. Den bedömning som i dag kan göras är att i stort sett alla kommittéer som sammanträder regelbundet kräver kontinuerlig bevakning. Deltagarna i arbetsgrupper och kommittéer är nationella tjänstemän, i vissa fall från huvudstäderna, i andra från medlemsländernas permanenta representationer i Bryssel, samt tjänstemän från kommissionen. Beträffande Danmark bevakas flertalet möten av den danska delegationen i Bryssel. Detta för att nämna ett exempel. Inflytandet i beslutsprocessen är ett av huvudmotiven för ett svenskt medlemskap i EG. En väsentlig del av detta uppnås just genom inflytande i utformning och tillämpning av regler och bestämmelser genom fullvärdigt deltagande i arbetsgrupps och kommittéarbetet, vilket givetvis är av största intresse för svensk del. Deltagande i EG:s olika arbetsgrupper och kommittéer kommer att leda till merkostnader för svensk del. Mot detta står såväl samhällsekonomiska vinster av integrationen som att kostnader för deltagande i EFTA och EES Vissa arbetsgrupper och kommittéer kommer att bevakas från vår delegation i Bryssel, medan andra kräver deltagande från regeringskansli och myndigheter. Vår delegation i Bryssel kommer att förstärkas som en följd av ett medlemskap. En stor del av denna förstärkning hänför sig till bevakning av arbetsgrupper och kommittéer. Vidare tillkommer merkostnader för resor, vilket skall ställas mot att behovet av andra resor bortfaller. Kostnader för tillresande tjänstemän i kommittéarbetet täcks av gemenskapsbudgeten och belastar inte den svenska statsbudgeten. En andel av det svenska bruttobidraget kommer givetvis att användas till detta ändamål, men bidragets storlek är i princip givet och påverkas inte av omfattningen av det svenska deltagandet i kommittéarbetet. Av allt detta följer att det är svårt att uppskatta de sammanlagda merkostnaderna, och några exakta beräkningar av detta har inte gjorts. Ett riktmärkte kan vara något eller några tiotals miljoner kronor. I gengäld får vi -- och detta är ju i sammanhanget det avgörande -- helt andra möjligheter än nu att påverka ett europeiskt regelverk som vi i vår tur är mycket beroende av, vare sig vi är medlemmar i EG eller inte. Samarbetet inom EG torde dock över huvud taget inte ha kommit till stånd om inte vinsterna vida hade överstigit kostnaderna. En avslutande reflexion jag vill göra är att de kostnader vi kommer att bära som EG medlemmar, inte minst för de resor som blir aktuella, måste ställas mot den förmodligen mycket omfattande handelspolitiska resediplomati som vi skulle få ägna oss åt i en situation där vi befann oss utanför EG. Det är någonting vi lever med redan i dag, eftersom vi bär kostnaderna för svenska experter som på olika områden måste följa utvecklingen inom EG på plats utan att vi i motsvarande mån har något nämnvärt inflytande på denna utveckling.
Herr talman! Jag ber att få tacka Ulf Dinkelspiel för svaret på min fråga. Jag tycker att det är mycket värdefullt att det var så utförligt. Jag tycker nämligen att det fortfarande råder en viss oklarhet om hur beslutsprocessen går till, att ministerrådet också arbetar med många undergrupper och att strängt taget mycket få beslut fattas av ministerrådet -- besluten är i själva verket redan i praktiken fattade i undergrupperna, och bara några få återstår för ministrarna att fatta beslut om. Över huvud taget är det viktigt att vi lär oss hur beslutsprocessen går till. Riksdagens revisorer sade för något år sedan i en skrivelse till riksdagen att vi måste diskutera hur vi skall kunna medverka i alla de tusentals grupperna, om det är möjligt för oss att medverka i alla. Detta är en reflexion som man kan göra. Ulf Dinkelspiel har alltså berättat att detta kommer att täckas från ambassaden, vilket kan vara värdefullt att höra. Jag skall ta upp det som enligt min mening är bekymmersamt i detta sammhang. Vi har nyss diskuterat ett exempel på en förordning som visserligen fanns färdig men som blir oerhört konstig när den skall införas i svensk lag. Redan nu har en ny lagstiftningsprocess börjat ta form i Sverige. Myndigheternas tjänstemän är mycket bekymrade. Det händer att de på sitt bord får en diger lunta med tusentals sidor av svårbegriplig text som de skall överföra till svensk lagtext. Vi i Sverige är ju vana vid att ha utredningar, att ha remissinstanser och att tjänstemännen finns med på alla nivåer och kan följa hela arbetet. Nu skall vi alltså snabbt ta över många lagar. Detta är ett bekymmer i sig. Om vi skulle bli medlem i EG, innebär det alltså att tjänstemännen skall vara med och bevaka allt detta och ha en möjlighet att påverka, men vi har inte de svenska remissinstanserna i vanlig ordning, utan det hela sker i slutna rum i EG och blir mycket annorlunda. Detta är alltså exempel på det som lagrådet kallade för en ny rättsordning som införs i vårt land och som är mycket bekymmersam.
Herr talman! Jag är mycket glad över att Birgitta Hambraeus pekade på att det är fråga om en utdragen beslutsprocess. Men jag kan inte riktigt följa logiken i hennes resonemang om det som följer av detta. Det tar nämligen ofta säg ett á två år från det att ett förslag kommer fram till dess att beslut fattas. Dessutom konsulterar kommissionen i allmänhet experter från medlemsländerna innan den lägger fram ett förslag. Detta gör att vi kommer in i ett mycket grundligare förfarande, som dessutom är mycket öppet, eftersom förslagen läggs på bordet och är offentliga. Detta gör att våra åkare på ett tidigt stadium, som i detta fall, kan konsultera dessa bestämmelser och ge våra experter och sedan våra regeringsrepresentanter synpunkter på hur dessa bestämmelser skall utformas. Jag tycker att det exempel som Birgitta Hambraeus tar upp är ett alldeles utmärkt exempel på olägenheterna av att stå utanför EG och inte ha varit med att utforma bestämmelserna. Denna bestämmelse, vilken kan gälla även alla andra bestämmelser, har nämligen tillkommit utan att vi har varit med i beslutsprocessen. Våra åkare har inte kunnat vara med, våra experter i olika departement och myndigheter har inte kunnat vara med, och vi har inte kunnat gå ut med ett remissförfarande eller genom ett muntligt förfarande eller på annat sätt kunna höra andras synpunkter. Då hade med all sannolikhet dessa bestämmelser, i den mån de är besvärliga, icke utformats på ett sådant sätt att de hade varit besvärliga för de svenska åkarna. Jag kan hålla med Birgitta Hambraeus om att det är ett problem att från en dag till en annan överta ett mycket stort regelverk. Från den synpunkten beklagar jag att Sverige inte blev medlem i EG tidigare. Då hade vi kunnat vara med och utarbeta även de här bestämmelserna. Nu startar vi från det här utgångsläget och söker vara med så mycket vi kan i EES. Vid medlemskap blir det ännu lättare.
Herr talman! Jag vill ta min fråga nu, så att jag inte glömmer bort den. Det som Ulf Dinkelspiel säger är mycket intressant, att kostnaderna för tillresande tjänstemän i kommittéarbetet täcks av gemenskapsbudgeten och inte belastar den svenska statsbudgeten. Får man tolka det som att det är fritt fram att skicka hur många tjänstemän som helst, och bara skicka räkningen, eller gäller det ett begränsat antal tjänstemän? Det här var en nyhet för mig. Jag är intresserad av att få den litet utvecklad. Sedan säger statsrådet att det vore mycket bättre att vara med, för då blir det inga överraskningar i efterhand. Det värsta som håller på att hända är att vi måste ta över en mängd saker som vi inte har deltagit i beslutsfattandet om. Men det finns också en annan väg. Man kan fortsätta med ett eget lagstiftningsarbete. Man kan lyssna på vad som finns i andra länder, men de lagar som skall gälla i vårt eget land utformar man i vårt land. Man binder sig alltså inte för en lagstiftningsprocess som är oerhört svår att övervaka och där det blir väldigt chansartat vilka som i själva verket kan vara med och påverka.
Herr talman! Jag vill bekräfta att det är EG som betalar kommittéarbetet. Jag kan inte säga det på rak arm, men jag utgår från att man har begränsningar, på samma sätt som vi har det beträffande vårt eget deltagande. När det gäller de synpunkter Birgitta Hambraeus har på fördelar och nackdelar med att stå utanför har jag även här litet svårt att följa resonemanget. På alla de områden där det är av svenskt intresse att åstadkomma en harmonisering måste vi, för att kunna delta i arbetet på en annan marknad, för att vi skall kunna konkurrera på likvärdiga villkor, söka utforma våra bestämmelser på ett ensartat sätt. Där är vi helt utanför processen när de här bestämmelserna utarbetas, medan vi i slutänden ändå tvingas till följsamhet. Detta för att vi inte skall komma i sämre konkurrensläge.
Herr talman! Statsrådet vet mycket väl att EFTA länderna redan nu är med på lika villkor t.ex. i standardiseringskommissioner och utarbetar de gemensamma regler som skall gälla. Vi slipper binda oss för olika former av lagar som kanske inte alls passar hos oss, om vi inte lovar att göra det genom EES-avtalet eller genom att bli medlemmar i en union. Där kan vi alltså tvingas att lyda bestämmelser som vi har försökt att påverka, men som blir helt annorlunda än de bestämmelser som vi i själva verket skulle vilja ha och som inte passar i vårt land. Vi har möjlighet till frihandel. Vi har genom vårt avtal möjligheter att sluta avtal. Jag tycker att det är bra att vi studerar hur man lagstiftar och att vi följer de lagar som är bättre där nere. Men vi skall hela tiden ha möjligheten att själva utforma de lagar som vi själva önskar. Det skall vara ett fritt land som samarbetar med EG i stället för en delstat i en union.
Herr talman! Det är bl.a. erfarenheterna av standardiseringsarbetet -- där om jag inte misstar mig en del beslut fattas med majoritet, men det är jag inte säker på -- som har gjort att vi har sagt oss att det är ett svenskt intresse att delta i ett brett internationellt samarbete, bl.a. på harmoniseringsområdet. Jag håller helt med Birgitta Hambraeus om att i den bästa av världar skulle vi delta fullt ut och utforma alla bestämmelser och sedan säga: Vi gör precis som vi vill. Men det är inte det alternativet man står inför. Antingen är man med i ett internationellt samarbete som EG:s och tar de olägenheter som följer med de fördelar som är förenade med samarbetet eller också väljer man att stå utanför och isolera sig. Det gäller EFTA, det gäller OECD, det gäller GATT och det gäller allt internationellt samarbete. Det gäller också FN, där vissa beslut i säkerhetsrådet blir tillämpliga även för vår egen del.
Herr talman! Vi är redan med och samarbetar i alla de organisationer som statsrådet räknade upp. Det som skiljer ett medlemskap, och även EES-avtalet, från detta är att vi går in i ett tvingande överstatligt samarbete. Jag vet att EES inte är överstatligt, men vi lovar ändå att följa en mängd olika lagar som vi ännu inte vet konsekvenserna av. Det är detta som är skillnaden mot allt annat internationellt arbete som vi deltar i. Det har faktiskt gått mycket bra hittills. Sverige är ett av världens öppnaste länder när det gäller samarbete med hela världen, även med EG och inom EFTA. Det finns all anledning att fortsätta på den vägen och att utveckla vår internationalism.
Herr talman! Det är i denna grundfråga som Birgitta Hambraeus och jag har skilda uppfattningar. Det är med mitt sätt att se ett svenskt intresse att gå vidare på den väg vi har slagit in på, den internationella vägen, i insikt om att allt fler frågor måste lösas i ett brett internationellt samarbete. Det är den slutsats som ursprungligen sex medlemsländer, nu tolv medlemsländer, representerande nio av tio västeuropeer, har kommit fram till. Det är den slutsats som inte bara jag själv, utan den svenska regeringen och en dominerande del av den svenska riksdagen har dragit. Med Birgitta Hambraeus synsätt kommer man naturligtvis till en annan slutsats när det gäller harmoniseringen.

Herr talman! Sylvia Lindgren har frågat arbetsmarknadsministern om han ämnar vidta några åtgärder för att stimulera en ökad tillväxt och fler arbetstillfällen i kommunerna i stället för att sänka statsbidragen. Frågan har överlämnats till mig. Som Sylvia Lindgren säkert har noterat innehåller den kompletteringsproposition som regeringen lade fram för knappt två veckor sedan inga förslag om sänkta statsbidrag för vare sig kommuner eller landsting. Tvärtom föreslår regeringen, i syfte att begränsa det kommunala skatteuttaget och underlätta en anpassning av den kommunala verksamheten när den ekonomiska situationen snabbt försämras, att kommuner och landsting som en engångsåtgärd för år 1994 får behålla vissa skattemedel. Sammantaget rör det sig om över 4 miljarder kronor som annars enligt finansieringsprincipen skulle ha förts över till staten. Beloppet motsvarar intäkterna från det ökade skatteunderlag som beror av det sänkta grundavdraget. Som villkor för att få del av dessa medel gäller enligt förslaget för varje enskild kommun och varje enskilt landsting att skattesatsen inte höjs för år 1994. Till detta skall läggas alla de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som har mer eller mindre direkt inverkan på kommunernas ekonomiska situation och som inte minst innebär en avlastning beträffande kommunernas socialbidragskostnader. Dit hör t.ex. den kraftiga ökningen av arbetslivsutveckling som motverkar utförsäkring från arbetslöshetskassan. Till de senaste för kommunerna viktigare satsningarna hör också förslaget i kompletteringspropositionen om program som riksdagen tidigare har ställt sig bakom. Det sistnämnda innebär bl.a. att 800 miljoner kronor har anvisats till reparation och underhåll av bl.a. vissa kommunala fastigheter. Vad gäller det nya statsbidragssystemet för kommuner så kan uppgiften om att Stockholms stad på grund av statliga beslut skulle ha förlorat 2,7 miljarder kronor av sina inkomster för år 1993 inte vara riktig. Jag saknar dock underlag för att gå in i en diskussion om detta. Däremot innebär regeringens förslag om en ''frysning'' år 1994 av 1993 års övergångsregler en förbättring för t.ex. Stockholms stad med över 200 miljoner kronor jämfört med tidigare beslutade regler. Slutligen vill jag framhålla att det är regeringens uppfattning att de nya arbetstillfällena i första hand bör tillkomma i den privata sektorn, snarare än i den kommunala sektorn. Därom har -- i varje fall till nu -- rått bred enighet.
Herr talman! Jag tackar finansministern så mycket för svaret. Frågan var ställd till arbetsmarknadsministern, och det var den med anledning av att jag tycker att det finns en Moment 22-effekt mellan dagens utformning av statsbidragen och kommunernas förutsättningar och möjligheter att skapa fler arbetstillfällen. Effekterna av dagens system är att när vi ökar förvärvsintäkterna, alltså får fler jobb, sjunker statsbidragen. Det här kan medföra att det inte finns några som helst incitament för att just öka verksamheterna. Däremot lönar det sig att lägga ner barnomsorg, fritidsverksamhet etc. Anne Wibble! Jag tycker att det här är fel. Jag tycker dessutom att ett sådant här system skapar klara kvinnofällor. En utbyggd och bra barnomsorg måste ge möjligheter för alla att arbeta. Jag är också orolig för utvecklingen för inte minst de s.k. kvinnojobben, och det är också därför som jag också är mycket intresserad av att höra Börje Hörnlunds uppfattning om saken. Börje Hörnlund måste känna till alla de varsel som i dag finns utlagda inom den s.k. gemensamma sektorn. I kompletteringspropositionen föreslår regeringen att 35 miljarder kronor skall sparas på att växla ned ökningen av den offentliga konsumtionen, främst den kommunala, från2 % till 0 % tillväxt. Men problemet är ju att den kommunala verksamheten inte växer med 2 % utan krymper, och det har den gjort flera år i rad med växande arbetslöshet som följd.
Herr talman! Låt mig först kommentera det som sades sist, nämligen att de 35 miljarderna skulle utgöra något slags luftbesparing när det gäller att begränsa utgifterna för den offentliga konsumtionen.

Därmed ökar också de totala offentliga underskotten. De insatser som kommer att krävas för att man inte skall få sådana stora underskott är mycket stora, och att beskriva detta som luftbesparingar är en ganska stor förolämpning mot de kommunpolitiker som kommer att ha en mycket stor arbetsuppgift framöver i att klara den produktivitetsökning som krävs för att man skall kunna ge en bra service med mindre pengar. Frågan om statsbidragsreglernas utformning och intresset av att öka det egna skatteunderlaget med en bra och hög förvärvsverksamhet även för kvinnor diskuterade Sylvia Lindgren och jag så sent som för två veckor sedan. Såvitt jag då tyckte mig kunna märka är vi helt överens om att detta är viktigt. Slutligen tycker jag mig märka att Sylvia Lindgren ibland resonerar som om kommunernas främsta uppgift är att skapa jobb. Jag tycker att deras främsta uppgift är att skapa en mycket väl fungerande service för medborgarna.
Herr talman! Självfallet är det oerhört viktigt för kommunerna att skapa en väl fungerande service, men till det behövs det människor. I varje fall hör jag dagligen från mitt bostadsområde, från de kommun och landstingspolitiker som jag har kontakt med och inte minst från sjukvårdspersonal hur man i dag går på knäna. Man har rationaliserat och effektiviserat, men det finns smärtgränser för hur mycket längre som man kan nå i de avseendena. Jag är orolig och jag reagerar över att när vi ökar förvärvsintäkterna i kommunerna, sjunker statsbidragen. Detta får negativa konsekvenser och leder till stora samhällsförluster. Så blir fallet när barnomsorg, vård och omvårdnad inte fungerar. Anne Wibble refererade också till den debatt som vi förde här den 23 april. Då sade Anne Wibble bl.a. ''att det är viktigt att ha regler som också ger kommunerna motiv att tillgodose samhällets legitima krav på att det även för den del av befolkningen som råkar vara kvinnor finns möjlighet att förvärvsarbeta''. Jag tycker att det var ett mycket bra uttalande, och det är också därför som jag är så noga med incitamenten till kommunerna för att skapa arbetstillfällen.
Den ärade talaren måste se när den röda lampan lyser. Då är talartiden slut.
Herr talman! Vad gäller det som sades i den första delen av Sylvia Lindgrens inlägg har jag en annan uppfattning. Det andades ett slags uppgivenhet, att det inte går att förändra och förnya mera i den kommunala verksamheten. Jag tror att detta är helt fel. Jag tycker att verkligheten visar att kommunpolitikerna är bra mycket mer optimistiska, framsynta och förändringsvilliga än vad Sylvia Lindgren ger uttryck för. I den senare delen var inlägget ett instämmande i vad jag sagt tidigare, och jag är självfallet glad för att få denna uppslutning kring vikten av att ha sådana statsbidragsregler att det lönar sig för kvinnor att förvärvsarbeta. Det är en oerhört viktig princip för regeringens arbete.
Herr talman! Jag tycker att det som sker inom arbetsmarknadspolitiken är mycket oroväckande, inte minst på kvinnosidan. Situationen i vårt samhälle är sådan att det skulle behövas mera av omvårdnad och omsorg, men här går man nu ut med storsläggan och varslar i stort sett i varenda kommun över hela landet. Därför tyckte jag att det var mycket viktigt att till arbetsmarknadsministern få ställa följande fråga: Vad tänker man göra åt detta? Skall vi lösa saker och ting bara med garantipensioner o.d. och därmed kasta ut de medelålders kvinnorna, inte minst från den offentliga sektorn? Är det rätt politik?
Herr talman! Jag skall inte upprepa mitt ursprungliga svar, som naturligtvis är väl avstämt med arbetsmarknadsministern. Där refereras till de 4 miljarder kronor som behövs som en engångsåtgärd för att vi inte skall behöva gå alltför snabbt fram i en svår situation. Där refereras också till en stor mängd av de förslag som arbetsmarknadsministern lade på riksdagens bord för två veckor sedan och som i hög grad avhjälper den kommunala situationen och underlättar för väldigt många enskilda människor att hantera en svår arbetsmarknadssituation. De får något vettigt att göra och kan i många fall bättra på sin utbildning, så att de blir bättre rustade att ta de jobb som kommer fram.
Herr talman! Jag är tacksam för att Anne Wibble har besvarat denna fråga, även om jag är besviken över att inte Börje Hörnlund har fått göra det. Frågan löd: ''Ämnar arbetsmarknadsministern att vidtaga några åtgärder för att stimulera en ökad tillväxt i kommunerna och fler arbetstillfällen -- i stället för att straffa dem genom sänkta statsbidrag?'' Det som jag åberopade i min fråga var att de kommuner som skapar fler arbetstillfällen och som ordnar mer inom barnomsorg o.d. får sänkningar av statsbidragen. Jag undrade hur detta går ihop. Jag är alltså ledsen över att inte Börje Hörnlund har svarat på min fråga. Man har i svaret i stället vänt på den och hänvisar till att kompletteringspropositionen inte innehåller några försämringar av statsbidragen. Det var faktiskt inte det som jag avsåg med min fråga.
Herr talman! Låt mig då avslutningsvis bara säga att frågan möjligen missuppfattades. Men om det var det senare som Sylvia Lindgren avsåg, handlade det om statsbidragsreglernas konstruktion, och även då är det mitt ämnesområde. Det var alltså naturligt att jag besvarade frågan. Detta berördes också i den debatt som fördes den 23 april, och vi får säkerligen anledning att återkomma till det.
Herr talman! Inger Lundberg har frågat civilminister Inger Davidson om vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att gravida och föräldralediga kvinnor inte skall diskrimineras i samband med omstruktureringen inom den offentliga sektorn. Arbetet inom regeringen är numera så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Inger Lundberg är oroad över vissa tidningsuppgifter om att gravida kvinnor och sådana som varit föräldralediga nekats återanställning i samband med omstruktureringar. Vid t.ex. privatiseringar av offentlig verksamhet påstås de nya arbetsgivarna i flera fall ha valt bort sådana kvinnor, eftersom de inte omedelbart har kunnat stå till arbetsgivarens förfogande. Jag tycker att den fråga som Inger Lundberg tar upp, nämligen hur kvinnors kompetens och arbetskraft tas till vara på arbetsmarknaden, är viktig och angelägen. Däremot har jag inte kunnat verifiera just de tidningsuppgifter som Inger Lundberg refererar till. Jag tror också att frågan måste ses i ett litet större sammanhang; det gäller inte endast omstruktureringar och privatiseringar av den offentliga sektorn. Tyvärr finns det fortfarande situationer på arbetsmarknaden där kvinnor riskerar att diskrimineras jämfört med män. Dit hör händelser under längre frånvaroperioder på grund av graviditet och föräldraledighet, men inte bara inom offentliga verksamheter utan också vid förändringar i privata företag, t.ex. fusioner, uppköp och omstruktureringar. Det är i allmänhet lättare för en anställd att bevaka sina rättigheter och se till att inte glömmas bort i sådana processer om man själv är närvarande. Inom Socialdepartementet har en rapport utarbetats över alternativa verksamhetsformer inom vård och omsorg . I fråga om anställningstrygghet vid avknoppningar konstateras att lagen om anställningsskydd tolkas på olika sätt inom olika kommuner och landsting med avseende på företrädesrätt till återanställning. Inga fall har gått till domstol när det gäller huruvida företrädesrätten gäller också mot ny huvudman efter det att en kommun avknoppat en verksamhet. Däremot finns det domar i arbetsdomstolen där företrädesrätten gällt efter t.ex. övertagandeavtal eller motsvarande mellan privata företag. I rapporten konstateras också att det finns möjligheter att avtala bort företrädesrätten.

Herr talman! Jag vill tacka finansministern för svaret på frågan. Jag kan ändå inte undgå att säga att jag är litet förvånad över att det är finansministern och inte civilministern som besvarar frågan. Det pågår ett stort systemskifte inom den offentliga verksamheten, och det påverkar samhället på många sätt. Bl.a. påverkar det de anställdas förhållanden och situationen på arbetsmarknaden. Risken är uppenbar att förändringarna kan leda till att svaga grupper på arbetsmarknaden slås ut i samband med ägarskiften. Därför är jag litet förvånad över att regeringen inte har givit ett departement uppgiften att till fullo följa, utvärdera och föreslå förändringar i samband med det systemskifte som nu pågår. Som finansministern själv konstaterar tolkas företrädesrätten olika i olika kommuner. Flera kommuner och landsting har vägrat att skriva på avtal som garanterar de anställda turordningsrätt när den nya arbetsgivaren skall anställa folk. Det påverkar kanske priset på entreprenaden. Får entreprenören välja de som har de bästa förutsättningarna på arbetsmarknaden kanske priset blir billigare för kommunen. En grupp som drabbas är de gravida och föräldralediga kvinnorna. Det blir allt vanligare att tjejer känner att de måste korta av föräldraledigheten för att bevaka sin plats på arbetsmarknaden. Arbetsrätten är inte en gång för alla given. Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden är något som vi åter och återigen måste erövra. Är det finansministerns uppfattning att turordningsreglerna skall gälla vid omstruktureringar i kommuner, landsting och statsförvaltningen? Kommer finansministern att vara tydlig gentemot sina partivänner och andra borgerliga företrädare ute i landet på den punkten?
Herr talman! Det är korrekt som både Inger Lundberg påpekade och som jag nämnde i mitt svar att reglerna tolkas olika i olika kommuner och landsting. Icke desto mindre är det korrekt att inget fall har gått till domstol. Man har uppenbarligen kunnat lösa detta problem utan att skapa några svåra konflikter. Det är oerhört centralt att kvinnors rätt på arbetsmarknaden -- vare sig de råkar vara gravida, har varit eller kommer att vara föräldralediga -- är stark och att kvinnorna har samma möjligheter att förvärvsarbeta som männen. Jag kan försäkra Inger Lundberg att detta är en uppfattning som genomsyrar många av de förslag som regeringen lägger fram, inte minst från jämställdhetsminister Bengt Westerberg eller mig i samband med andra regler som rör anställningsförhållanden inom den offentliga sektorn. Jag gav rikliga prov på detta när det gäller den statliga förvaltningen. Där är ambitionen att se till att man inte går någons rätt för när. Vidare har vi de arbetsrättsliga reglerna. Inger Lundberg är inte obekant med att det pågår ett utredningsarbete som kommer att skickas, eller just har skickats, på remiss -- jag är inte riktigt säker på vilket. Det finns anledning att studera remissvaren noga. Sedan kommer med stor säkerhet regeringen att återkomma till riksdagen med synpunkter på de olika förslagen.
Herr talman! Jag har stor respekt för Folkpartiets förhållningssätt i jämställdhetsfrågor. Men det lär väl också vara så att ni inte bara befinner er i gott sällskap i den nuvarande regeringskonstellationen. Till syvende och sist är det den grå vardagen som de arbetsrättsliga reglerna berör. Det talas nu om att arbetsgivarna skall få välja ut 20 % av arbetskraften. Är det givet att det bland dessa 20 % kommer att finnas graviditetslediga och föräldralediga kvinnor? Är inte risken uppenbar, fru finansminister, att om vi inte hjälps åt att slåss för turordningsregler och arbetsrättsliga regler att just kvinnor som ibland befinner sig i en litet skörare situation än andra på arbetsmarknaden kommer att höra till förlorarna?
Herr talman! Som Inger Lundberg säkert förstår är jag inte beredd att kommentera enskildheter i förslaget från Arbetsrättsliga kommittén för regeringens räkning. Vi får återkomma till den frågan. Det är till stor fördel för kvinnorna om problemen kan lösas. Det är angeläget att se till att det skapas möjligheter i Sverige för att småföretag både kan bildas och får växa litet grand. Det råkar förhålla sig så att i stora delar av landet är det faktiskt i första hand kvinnor som startar småföretag. I den mån bildandet av småföretag kan underlättas med några förändringar i den arbetsrättsliga lagstiftningen eller med hjälp av andra förändringar, tror jag att det skulle vara till fördel för kvinnors möjligheter att försörja sig själva. De kan ju önska detta snarare än att vara anställda. Låt mig återigen försäkra att när olika ministrar framför synpunkter och förslag talar de för hela regeringen. Det finns inte några skillnader i detta avseende.
Herr talman! En enskildhet där finansministern kan ha en uppfattning gäller just synen på omstruktureringar inom den offentliga sektorn. Vi kommer förmodligen snart att få ett EES-avtal. Det finns ett EG-direktiv som ställer krav på att arbetsrättsliga regler skall gälla i samband med ägarskiften. Kommer finansministern för sin del att se till att Sverige till fullo lever upp till det EG direktivet och slår vakt om turordningsreglerna vid förändringar i den offentliga sektorn?
Herr talman! Jag skall inte upprepa det svar jag gav inledningsvis. Jag hänvisar till svaret. Det svar Inger Lundberg efterfrågar gav jag i mitt första anförande.
Herr talman! Det svar som gavs i det första anförandet var inte tydligt. Finansministern sade att hon för sin del vill arbeta för att kvinnor skall ha en stark ställning på arbetsmarknaden. Det är bra, och det är vi eniga om. Men är finansministern beredd att ta ''fighten'' mot de kommunpolitiker i landet som säljer bort turordningsregler, dvs. gravida och föräldralediga kvinnors rätt, för att få entreprenader som uppfattas som lönsamma? Det är viktigt att få svar på den frågan.
Herr talman! Jag anser att Inger Lundberg inte har kunnat påvisa att det skulle förhålla sig på det sätt som Inger Lundberg beskriver. De uppgifter som hon nämner har inte gått att verifiera. Trots att det tolkas litet olika i olika kommuner, har inga fall gått till domstol. Uppenbarligen har man i olika situationer på ett någorlunda tillfredsställande sätt kunnat lösa detta. Jag har själv redovisat hur arbetet med att skapa ett formulär för hantering av frågorna vad gäller avknoppning, samt bolagisering och privatisering inom statsförvaltningen, pågår. Jag har redovisat några principer, varav en viktig grundprincip vid omstruktureringar av det här slaget är att den personal som hade motsvarande arbetsuppgift tidigare i första hand bör erbjudas anställning. Detta sätt skiljer sig på ett fördelaktigt sätt från några av de tillvägagångssätt som vid större statliga omstruktureringar användes av den förra regeringen.

Herr talman! Lena Klevenås har frågat utrikeshandelsministern om Sverige i EG förhandlingarna vid beräkning av BNP kommer att dra av värdet av de tjänster som utförs inom barnoch äldreomsorgen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Lena Klevenås fråga är föranledd av uppgifter i pressen om Sveriges bidrag till EG:s budget vid ett medlemskap. Hittills gjorda beräkningar visar på att detta bidrag kommer att bli betydande även om beloppen fortfarande är osäkra. Mot den bakgrunden anmälde Sverige redan i öppningsanförandet att storleken på detta bidrag kunde innebära problem. Lösningar som tillämpats i liknande situationer vid tidigare anslutningar måste därför studeras närmare. Denna process pågår fortfarande i regeringskansliet. Regeringen kommer, när denna diskussion är avslutad, att närmare fastställa vilka krav som bör ställas i förhandlingarna. Vad beträffar storleken på Sveriges BNP i relation till EG-länderna är det som Lena Klevenås säger. Vår ekonomis speciella karaktär med stor offentlig sektor, hög förvärvsfrekvens, relativt liten informell ekonomi etc. talar för att vår BNP på ett mer korrekt sätt värderar bl.a. kvinnors arbete i vård och omsorg i jämförelse med EG-länderna. Detta måste naturligtvis ingå som en utgångspunkt i regeringens diskussioner.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret, och jag är helt nöjd med att det är finansministern som svarar. I en notis i tidningen Arbetet den 1 april läste jag att Sverige vill ha EG-rabatt. Jag funderade en stund över om det var ett skämt eller inte. Men det var inget skämt. Det pågår tydligen i regeringen diskussioner om att räkna om Sveriges BNP inför EG-förhandlingarna för att kunna få en rabatt. Man anser tydligen att dessa 20 miljarder kronor, som vi enligt gängse beräkningar skulle betala, är för mycket. Jag antar att det är problemet. Det är anmärkningsvärt att man manipulerar med det här begreppet. För mig har det här begreppet framstått som ett närmast heligt begrepp, och jag har uppfattat att det har varit så även för finansministern. Manipulerandet bekymrar mig ur två aspekter. Varför skall man dra av just värdet för tjänster inom barn och äldreomsorg? Är värdet av dessa tjänster lika med noll? Är värdet av dessa kvinnors arbete ingenting? Är det så, att ju fler kvinnor som arbetar i ett land desto fattigare är landet? Enligt uppgifter i pressen ter sig Sverige rikare än det är, därför att kvinnor arbetar. Vi kvinnor upplever det inte så utan faktiskt tvärtom. Det stod också i artikeln att köpkraften inte är så stor som den verkar vara med vår höga BNP, därför att det är kvinnor som tjänat dessa pengar. Jag vill fråga finansministern: Tillför kvinnor något med sitt arbete inom vård och omsorg? Kanske finns det snarare något som man borde lägga till BNP, nämligen det oavlönade arbete som många kvinnor utför i hemmen.
Herr talman! På Lena Klevenås fråga om kvinnor tillför något, vill jag obetingat svara ja. Kvinnor utför oerhört mycket värdefulla och viktiga arbetsuppgifter. Det är alldeles självklart. Jag tycker att Lena Klevenås borde studera den här artikeln i Arbetet, vilken hon uppenbarligen till en del missuppfattat. Slutsatsen som hon drar, nämligen att det skulle manipuleras och olika saker i vår BNP skulle dras av, är ju något egenartad. Jag är också förvånad över att Lena Klevenås säger att det tydligen pågår en diskussion. Detta problemkomplex anhängiggjordes redan vid förhandlingarnas början den 1 februari i utrikeshandelsministerns öppningsanförande. Det anförandet har varit dels föremål för diskussion, dels publicerats i ett stort antal tidningar. Det är mycket tydligt angivet att det kunde innebära problem att vi skulle komma att betala så pass mycket pengar och att det handlar om med vilken takt som betalningen skall fasas in i medlemskapets budget. Mer konkret handlar det om att vi på grund av den svenska ekonomins struktur registrerar en massa saker i våra statistiska tabeller, vilket man inte gör i andra ekonomier. På detta sätt mäter vi med hjälp av statistik olika saker. Det är inget särskilt märkvärdigt med det. Det är ett mycket bra sätt. Men det skiljer sig från de sätt som en del andra ekonomier är uppbyggda på, där man inte registrerar på samma sätt. Jag antar att man i den här artikeln i Arbetet, och i några andra tidningsartiklar med samma tema, har som utgångspunkt att det innebär en överskattning genom att vi registrerar mer än andra länder. BNP ser alltså ut att vara litet högre än det borde vara om registreringen gjordes på samma sätt som i andra länder. Det är viktigt att man har de här olika sätten att registrera på i åminne, när man diskuterar hur mycket Sverige skall betala.
Herr talman! Det som förvånar mig, finansministern, är att man helt plötsligt, därför att man vill att Sverige skall få en rabatt på medlemsavgiften, kan justera det här begreppet. Jag förstår inte riktigt hur man i fortsättningen skall räkna Sveriges tillväxt, som ju är ett mål för den ekonomiska politiken. Det har vi talat om tidigare. Tillväxten räknas ju som en procentuell ökning av BNP. Hur skall vi jämföra vår BNP med andra länder i andra sammanhang? Med allt tal om att Sverige halkar efter, hur skall vi räkna om vår BNP kanske helt plötsligt är 1 % eller rent av 0 %? Det blir ju ett stup, ett sträck rakt ned, i alla kurvor som Näringslivets EG-fakta ger ut, om Sveriges BNP och tillväxt skall jämföras med OECD:s. Hur skall vi kunna sätta upp det här som mål, om vi i vissa sammanhang kan ändra beräkningsgrunden?
Herr talman! Låt mig nämna att tillväxt är något mer än en viss nivå. Tillväxt är en förändringstakt, som kan mätas. Den beskriver förhållanden även om nivån, den kaka som man mäter, råkar vara registrerad på annat sätt i Sverige än i andra länder. Det problem som Lena Klevenås tar upp tror jag inte kommer att aktualiseras. Jag tycker inte att den här diskussionen har uppkommit helt plötsligt. Tvärtom tror jag att den kommer att föras med stor intensitet, därför att det är betydelsefullt att de fördelar som Sverige får av ett medlemskap inte motsvaras av att vi betalar för mycket. Det är en diskussion som kommer att vara av stort intresse för det svenska folket. Det är också oerhört viktigt och centralt att utrikeshandelsministern redan på detta tidiga stadium har aktualiserat problemet.
Herr talman! Kvinnorna i Europa längtar efter att Sverige skall bli medlem. De ser Sverige som en förebild och vill att vi i Sverige skall hjälpa dem att höja nivån på deras barn och äldreomsorg så att den närmar sig Sveriges. Det känns väldigt konstigt för dem, och även för oss svenska kvinnor, att det med detta resonemang kan te sig som att kvinnors arbete inte är något värt. Jag tycker att det är ganska genant. Skall vi bidra med så litet som möjligt och få ut så mycket som möjligt av EG-medlemskapet? Jag tänker på jordbruksförhandlingarna. Där håller vi också på att konstruera nya begrepp. Vi kallar helt plötsligt vårt jordbruk för subarktiskt för att vi skall få så mycket bidrag som möjligt. Jag tycker att det rimmar illa med rättvisa, solidaritet och med att vi skall samarbeta med dessa länder i Europa på ett bra sätt när vi i den ena situationen skall te oss så fattiga som möjligt, när vi i själva verket är mycket rika, och i den andra helt plötsligt -- jag tycker att det är helt plötsligt, för jag har inte varit med om det tidigare -- skall räkna BNP på ett annat sätt och även betrakta vårt jordbruk på ett helt nytt sätt.
Herr talman! Det är fel när Lena Klevenås säger att t.ex. kvinnors arbete inte skulle vara värt någonting, vare sig man räknar på det ena eller det andra sättet. Jag tycker att den slutsatsen är helt galen. Jag accepterar inte den premissen. Det är i sak fel och har inte heller någon relevans för det som frågan gällde, nämligen om Sverige i EG förhandlingarna kommer att bete sig på det ena eller det andra sättet vad gäller värdet av olika tjänster som utförs av kvinnor.

Herr talman! Det är mycket viktigt att man i diskussionen om medlemskapet och förhandlingarnas uppläggning ser till att vi för svenskt vidkommande kan få ut så mycket som möjligt. Det är ett gemensamt intresse, hoppas jag, för Lena Klevenås och mig. Då är det självklart intressant att se om den svenska metoden att registrera olika saker får konsekvenser för den ena eller den andra faktorn i dessa förhandlingar och diskussioner. Det har inte ett smack att göra med huruvida man värderar kvinnors arbete på ett visst sätt i Sverige, därför att vi har den grundläggande föreställningen att det är viktigt att kvinnor kan förvärvsarbeta och ha en egen ekonomi, eller med sättet att registrera motsvarande verksamheter i andra länder. Jag delar Lena Klevenås uppfattning, eller snarare tro, att det finns ganska många kvinnor i andra länder som ser det som en fördel att Sverige kan komma med i EG, därför att vi då kan bidra med att sprida våra grundläggande värderingar om kvinnors rätt till ett eget förvärvsarbete.

Herr talman! Ulrica Messing och Martin Nilsson har båda frågat mig vilka konkreta förslag till åtgärder mot arbetslösheten i Europa som jag hade med mig till mötet i Luxemburg mellan EG och EFTA-ländernas finans och ekonomiministrar för två veckor sedan. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Låt mig först säga att jag helt delar frågeställarnas oro för den höga och stigande arbetslösheten i Europa. Jag delar också uppfattningen att ett ökat samarbete mellan länderna i Europa är nödvändigt för att åstadkomma högre tillväxt och sysselsättning. Detta är också en allmänt omfattad uppfattning i Europa. Jag ser Luxemburgmötet som en viktig manifestation från regeringarna att arbetslösheten nu nått oacceptabelt höga nivåer. Den vilja till ökat ekonomisk-politiskt samarbete i Europa, som mötet är ett uttryck för, är utomordentligt betydelsefull för Sverige som ett litet, utrikeshandelsberoende land. Det föreligger en betydande samsyn i Europa, inte bara om vilka problemen är, utan också om hur de skall angripas. Detta framgår bl.a. av de rapporter -- från såväl EG som EFTA-sidan -- som lades fram inför mötet. Det råder fullständig enighet om att sunda offentliga finanser och låg inflation är avgörande för att skapa det förtroende som krävs hos de olika aktörerna i ekonomin och att åstadkomma varaktigt lägre räntor. Genomgående i Europa läggs också mycket stor vikt vid avregleringar och strukturella förändringar som stärker konkurrensen, ökar flexibiliteten och på andra sätt förbättrar ekonomiernas funktionssätt. Detta gäller bl.a. de olika reglerna på arbetsmarknaden och inom socialförsäkringarna. EES-avtalet utgör en betydelsefull ram för olika strukturåtgärder i Europa. Mötet gav mig ett utmärkt tillfälle att betona vikten av att EES avtalet snarast ratificeras, så att det kan träda i funktion. Jag underströk vidare den viktiga roll som arbetsmarknadspolitiken har för att hålla de arbetslösa aktiva och att behålla deras anknytning till arbetsmarknaden. Därvid framhöll jag också de satsningar som regeringen gör för att utbilda människor som hamnat utanför den reguljära arbetsmarknaden. Det var intressant att notera att vi här i Sverige är långt ifrån ensamma om att göra förändringar i olika regelverk som ökar motiven till arbete och främjar en väl fungerande lönebildning. Ett annat politikområde med betydande aktivitet i Europa är skatterna. Jag kunde konstatera att Sverige, efter den stora skattereformen och de ytterligare skatteförändringar som genomförts av den här regeringen, ligger väl framme i Europa när det gäller tillväxt och sysselsättningsvänligt skattesystem. Vad gäller åtgärder på kort sikt läggs stor tonvikt i Europa på ökade investeringar i vägar och järnvägar. Detta ligger helt i linje med den svenska politiken, och jag kunde redovisa de mycket stora satsningar som regeringen gör på infrastrukturen. Det handlar för de närmaste fyra åren om en fyrdubbling av investeringsvolymen varje år jämfört med 80-talet. Jag kunde också berätta om de förbättrade möjligheter som nu skapas för att Nordiska investeringsbanken skall kunna medverka i finansieringen av infrastrukturinvesteringar. Dels har en 50-procentig kapitalhöjning nyligen skett i banken, dels kommer inom kort regelförändringar att göras som ökar möjligheterna för banken att medverka i denna typ av finansiering. Vidare har NIB aktiverat sina kontakter med Europeiska investeringsbanken med sikte på samfinansiering av konkreta projekt. Detta öppnar intressanta möjligheter att med olika projekt knyta Jag vill också nämna att det på svenskt initiativ sedan i höstas pågått ett arbete mellan de nordiska länderna, med sikte på att tidigarelägga genomförandet av infrastrukturinvesteringar som berör mer än ett nordiskt land. Jag är övertygad om att detta arbete har bidragit till den ökning av investeringarna som nu äger rum också i de andra nordiska länderna.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka finansministern för svaret. Vi är många som tar arbetslösheten på stort allvar. Det förutsätter att vi är lika många som är beredda att diskutera olika förutsättningar och föreslå olika åtgärder som kan dämpa arbetslösheten. Sverige är långt ifrån ensamt om att uppleva den djupa lågkonjunkturen. Många andra länder har drabbats på liknande sätt. Framför allt det senaste årets heta och intensiva diskussioner om våra egna möjligheter att påverka konjunkturen via både ekonomiska och politiska beslut har varit många. Jag tror att det till stor del har medfört att flera har upptäckt hur stora arbetsfält politiken och ekonomin egentligen är, hur pengar rör sig fritt och hur mycket vi påverkas av varandras situationer. EFTA-ländernas initiativ till att ha ett möte mellan EG och EFTA-ländernas finansministrar var därför klokt. Arbetslösheten kräver gemensamma krafttag. Arbetslösheten är dessutom en viktig framtidsfråga. Många politiska frågor framöver kommer att utgå från gemensamma förutsättningar att skapa arbeten och ett gemensamt ansvar för att försöka fördela de resurser som vi har. Jag var därför intresserad av att mer konkret få veta vilka förslag och synpunkter som finansministern hade med sig från svensk sida och vilka förslag till lösningar från andra länder som finansministern är beredd att mötas av, vilka möjligheter Sverige har att gå in med olika åtgärder och vad Sverige kan ge i ett sådant samarbete. Anne Wibble sade efter konferensen att det från Sveriges sida inte kan bli fråga om att stimulera tillväxten med finanspolitiska medel som innebär ökade utgifter, utan åtstramningen måste fortsätta, med lägre räntor som hägrande mål. Jag tror att finansministern och jag kan vara ense om att vi har en dålig ekonomi, att pengarna i stort sett är slut, kanske t.o.m. mer än slut. Det är allvarligt, inte bara nu utan också längre in i framtiden.
Herr talman! Jag vill också tacka finansministern för svaret, som jag tycker är ett ganska klart, precist och konkret svar på frågan vilka krav och åsikter som fördes fram. Det tycker jag var bra. Jag delar synen att arbetslösheten i dag är det grundläggande och stora problemet -- det är därför som jag har ställt frågan. Många är överens om att vägen ut ur arbetslösheten är någon form av större inslag av konjunkturpolitik och efterfrågestimulanser i samhället. Problemet med regeringen är att den i mångt och mycket kom till på grundval av en politik som byggde på en högkonjunktur och ett utbudsprogram snarare än ett efterfrågeprogram. Jag tycker att regeringen har haft svårt att byta ståndpunkt i ett antal frågor. Det som vi diskuterar nu är något av samma problem. När finansministern kom hem från mötet var det främsta budskapet till tidningarna att mötet i och för sig inte medförde någonting konkret, men att det hade en psykologisk effekt. Jag skall inte gå in på någon diskussion om regeringens möten och deras psykologiska effekter. Det hade man kunnat diskutera efter augusti, efter Harpsund, osv. Men det är viktigt att inte bara mötas. Det finns också ett behov av att skapa ett konkret innehåll som utgår från synen att det är genom att bekämpa arbetslösheten som man kan skapa sunda statsfinanser. Också vi är oroade för den ekonomisk-politiska situation som vi befinner oss i och de växande budgetunderskotten, som vi riskerar att få betala någon gång i framtiden. Men om det inte görs någonting åt arbetslösheten, kommer skulderna och underskotten att öka ännu mer. Därför behövs det åtgärder nu på ett internationellt plan, eftersom det är där som en konjunkturpolitik kan bli effektiv.
Herr talman! Man skall inte underskatta betydelsen av psykologin. Den spelade en icke oväsentlig roll under flera av förloppen under slutet av 80-talet och under en del valutaturbulenser i olika länder förra året. Den psykologiska effekten av att EG:s och EFTA:s finansministrar för första gången tog sig samman och anordnade detta möte och tog fram rapporter om de enskilda länderna inom EFTA och inom EG är mycket positiv. Den illustrerar för en massa människor som är utan jobb att regeringarna i dessa länder inkl. Sverige inte accepterar läget som det är, utan man anser att det behövs göras någonting åt det. Snarare kan man vara förvånad över att många länder inte har tagit sådana här initiativ tidigare. Det var bra att mötet blev av. Man skall inte underskatta den psykologiska effekten av att mötet har hållits. Det var första gången man hade ett möte, och det fanns en konkret vilja att diskutera problemet och att inventera vilka insatser som är betydelsefulla och verksamma för att åstadkomma en bättre ekonomisk situation. Vi talade rätt mycket om efterfrågan. För svensk del gällde det i första hand utländsk efterfrågan. Martin Nilsson nämnde någonting om att det är synd att inte regeringen tänker byta strategi. Låt mig försäkra att det tänker vi absolut inte göra. Det vore förödande för just de arbetslösa, som vi alla är måna om. De skall inte behöva förbli arbetslösa, utan de skall i stället kunna få jobb. Trots att det kan krävas en del svåra beslut, handlar det om att ta sig an problemen och inte skjuta dem på framtiden. Vi måste ha en finanspolitisk saneringsstrategi. Därmed möjliggör man för den expansion som kan bli följden av lägre räntor och en bättre växelkurs. Detta är en strategi som är väl genomarbetad och som på viktiga punkter sammanfaller med strategin i andra länder i Europa. Därmed har den bäst förutsättningar för att lyckas, dvs. att ge flera jobb.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det är i och för sig sant att det finns en psykologisk effekt som inte skall underskattas. Tyvärr har det visat sig att effekten inte enbart har varit positiv, utan ibland har den varit negativ. Vi är rädda för att flera sådana här möten utan konkreta åtgärder riskerar att få en mer negativ än positiv effekt. Jag skulle vilja fråga finansministern: Vad blir nästa steg? Vad planerar regeringen för ytterligare åtgärder? Vi är helt överens med regeringen om att det självfallet är viktigt och bra med den här sortens överenskommelser. Jag kan ändå inte låta bli att uttrycka en viss besvikelse. Regeringen håller fast vid sin linje. Det är finanspolitiska åtstramningar som skall ta Sverige ur krisen. Men det är ett kortsiktigt tänkande. Jag vet att det självfallet är viktigt att hålla räntorna nere. Men problemet är just nu att åtstramningarna tenderar att fördjupa lågkonjunkturen. Vi vet att det behövs internationella överenskommelser kring en finanspolitisk expansion, vilket borde ha varit möjligt att åstadkomma. Jag hoppas att vi får tillfälle att återkomma till detta.
Herr talman! Finansministern har rätt när hon resonerar om vikten av psykologiska effekter. Jag tror att det är rätt signal. Det är väl egentligen inget problem när man går in med tydliga politiska och psykologiska signaler, utan problemet är snarare att man går in med alldeles för otydliga politiska signaler. Valutaspekulationen i Sverige i höstas, t.ex., utlöstes väl inte av för starka politiska eller psykologiska budskap. Det är bra att ha med sig i bagaget när vi i framtiden skall diskutera de politiska förutsättningarna för att kunna vara med att styra och bestämma. Finansministern hänvisade i svaret bl.a. till att avregleringar och strukturella förändringar skall bidra till att stärka konkurrensen och förbättra ekonomiernas funktionssätt. Jag vill då fråga om det finns någon automatik mellan avreglering och fler arbetstillfällen.
Herr talman! Jag börjar med den avslutande frågan. Det finns mycket sällan någon direkt ekonomisk automatik. Det ekonomiska förloppet och den ekonomiska processen fungerar ofta så, att när man drar i en tåt reagerar människor, myndigheter och företag på ett visst sätt. Om ekonomin fungerar bra, åstadkommer man så småningom någon sorts förbättring för enskilda människor. Det beslut som man fattar innebär rätt sällan konkret att just en viss person skall få ett jobb. Det åstadkoms t.ex. genom arbetsmarknadspolitiska insatser och i en del fall via infrastruktursatsningar. Men de indirekta effekterna är i de flesta fall långt viktigare. Därför vore det synd att bortse från dem. Låt mig också nämna att när det gällde de konkreta åtgärder som olika länder hade att redovisa låg Sverige mycket långt framme. Det var uppenbart att den svenska ekonomiska politiken mycket väl följer riktlinjerna. Till sin omfattning bidrar den faktiskt till större tillväxtfrämjande insatser än flera andra länders ekonomiska politik. Utan att vilja skryta tycker jag ändå att både Sverige och de övriga nordiska länderna kunde visa på en viss framförhållning och ett visst förutseende som var värda att ta efter. Man skulle snarare önska att en del andra länder gjorde samma typ av byte och t.ex. spenderade mindre på transfereringar och mera på tillväxtstimulerande investeringar och utbildningsinsatser.
Herr talman! Jag vet att arbetslösheten är en svår fråga att diskutera. Det handlar om många olika åtgärder och insatser för att kunna vända trenden. Vi skulle kunna diskutera arbetslösheten länge och komma fram till olika förslag. Men jag vill avsluta med att fråga finansministern: Vilka konkreta frågor tror finansministern att man inom EG och EFTA-länderna har möjlighet att ganska snart börja samarbeta kring, bortsett från de mer formella frågorna som man redan nu kan vara överens om? Finns det någon konkret fråga där man ganska snart kan gå in i ett stort gemensamt samarbete mellan länderna för att försöka dämpa arbetslösheten?
Herr talman! Förvisso ligger vi i Sverige långt framme, finansministern. Vi skall vara glada och stolta över det och över att vi alla här har varit med om att skapa och driva fram infrastruktursatsningar, ROT-program, osv. Problemet har varit att det är regeringen som ofta har utgjort bromskloss. Man har långsamt retirerat innan man har gått med på den sortens politik. När man nu försöker komma fram till en gemensam politik i Europa, går man inte ut med dessa åtgärder, utan man ägnar sig åt allmänt prat om sunda statsfinanser. Nu behövs det stora investeringsprogram i Europa för stora gemensamma projekt. Jag ser med intresse fram emot det svar som finansministern skall lämna på Ulrica Messings konkreta fråga. Jag tycker också att det är viktigt att få veta vilken den konkreta strategin är, vilket jag önskar att statsministern tar sig tid att ge besked om. Avser finansministern att kalla samman nya dylika möten som de ni har haft i Luxemburg? Planerar man för nya sådana gemensamma aktiviteter för att få fram något slags gemensamt program?
Herr talman! Låt mig först påminna Martin Nilsson om att jag i de socialdemokratiska motionerna, i flera olika anföranden och uttalanden av olika prominenta socialdemokratiska företrädare har läst att man också avser att inför nästkommande budgetår föreslå besparingsinsatser till, såvitt jag förstår, exakt samma belopp som regeringen har föreslagit. Jag tycker att den olämpliga formuleringen att det är fråga om något slags bromsverksamhet i så fall återfaller på den egna politiken. Det är närmast beklagligt att denna inte har kunnat offentliggöras ännu, eftersom det skulle underlätta för en diskussion om den socialdemokratiska politiken så småningom blev något mindre hemlig än vad den har varit under hela våren. Till Ulrica Messing vill jag säga: Bland det mer konkreta som kan komma fram under den närmaste tiden skulle jag kunna tänka mig projekt inom de ämnesområden där Nordiska investeringsbanken är verksam. Det kan vara enskilda projekt där man inom Norden ligger relativt långt framme och där man också kan diskutera samfinansiering med Europeiska investeringsbanken. Jag tror att det finns ett starkt nordiskt intresse av att få den här typen av projekt till stånd. Den öppning som gavs vid det här mötet, att man också är intresserad från europeiskt håll, tycker jag är mycket positiv och värd att ta fasta på. Det sannolika är att det så småningom kommer att bli något slags uppföljning av mötesaktiviteten. I vilken form den kommer att bli är ännu inte bestämt. Det är angeläget att från svensk sida, vilket vi gör, se till att det blir aktivitet och inte bara psykologi, även om psykologin är viktig.
Herr talman! Vad gäller besparingar kommer finansministern, om hon ger sig till tåls till på fredag, att få se våra besparingsförslag. Det är riktigt att vi socialdemokrater också föreslår besparingar. Det är nödvändigt att på lång sikt ta tag i och förbättra statsfinanserna. Det gör man på flera sätt, dels genom besparingar på litet längre sikt, dels genom att bedriva en arbetsmarknadspolitik och en tillväxtpolitik som minskar arbetslösheten, vilket minskar de kostnader som uppstår genom arbetslösheten. Det är detta vi diskuterar här och nu. Jag riktar kritik mot att regeringen ofta har kommit litet på efterkälken. Detta kan vi hålla på att diskutera, men jag vet att finansministern och jag sannolikt har olika uppfattningar. Därmed tänker jag lämna den debatten därhän. Men jag skulle gärna vilja ha svar på frågan: Avser finansministern att på något sätt verka för att nya och framtida sammankomster kommer till stånd inom den grupp för nya åtgärder som träffades i Luxemburg?
Herr talman! Den naturliga uppföljningen av detta är naturligtvis att Sverige så småningom blir medlem i EG. Det är den självklara slutsatsen av den vikt som det internationella samarbetet har. Jag hoppas att det kan bli någon aktivitet även före medlemskapet. Om detta infaller, som vi hoppas och har ambitionen, den 1 januari 1995 borde det dessförinnan kunna bli någon diskussion inom den gruppering i Luxemburg som här nämndes. Men det självklara sättet för att från svensk sida kunna samarbeta mer konkret är ju som medlem i den europeiska gemenskapen. Låt mig säga att jag tycker att det är en aning magstarkt av Martin Nilsson att ta orden ''för sent'' i sin mun. Martin Nilsson är företrädare för ett parti som redan i slutet av januari -- detta är flera månader sedan -- borde ha lämnat fram sina förslag på det ekonomisk-politiska området till riksdagen och offentlighetens beskådande. Man har ännu icke gjort detta. Det är sannerligen för sent.

Fru talman! I den borgerliga regeringsdeklarationen hösten 1991 uttalades att ''Hela Sverige skall leva''. Den programförklaringen har upprepats flitigt av företrädare för regeringen. Men substansen i denna del av regeringsdeklarationen har blivit alltmera diffus under de 19 månader som har gått. Allt fler frågar sig numera vad regeringen menar att man skall leva av. I takt med att arbetslösheten breder ut sig förlorar människor trygga inkomster. Den galopperande arbetslösheten har försatt nationen i ett chocktillstånd. På två år har arbetslösheten tredubblats. Denna tragiska utveckling har drabbat alla regioner i landet. Den borgerliga politiken har dess värre också skapat en resignation och uppgivenhet hos väldigt många. Den regionalpolitiska debatten har nästan tystnat. I det sjukdomstillstånd som arbetsmarknadspolitiken befinner sig förefaller det för många meningslöst att försöka vitalisera regionalpolitiken. Varje försök att föra upp regionalpolitiken på dagordningen igen har avvisats av framför allt arbetsmarknadsministern med långa litanior om det förfärliga 80-talet som skuld till allt ont. Men den som vill minnas kan erinra sig att det på 80-talet fanns gott om jobb i alla delar av landet. Även i Den tystnad och stiltje som under 19 månader präglat den regionalpolitiska debatten har nu brutits av ett skri, inte från vildmarken utan från Finansdepartementet, som är ansvarig för långtidsplanering, har framträtt med de mest häpnadsväckande idéer om en ny regionalpolitik. I en DN-artikel häromdagen sade han: Slopa Norrlandsstödet. Regionalpolitikerna måste lära sig att satsa på Skåne. Han säger att även Stockholm är för avsides. Vad anser hans chef, finansministern, och vad anser arbetsmarknadsministern? Detta fräcka utspel har naturligtvis uppkallat ledarskribenter, landshövdingar och andra att redovisa reaktioner från sina resp. regioner. I går noterade jag att en företrädare för Moderata samlingspartiet här i riksdagen, inspirerad av dessa tankegångar, väckt en interpellation i ämnet. Den debatt som nu har dragit i gång kan mycket väl vara början till en svensk nord--syd-konflikt, skriver interpellanten utan minsta försök att dölja sin förtjusning. Jag tycker att det är smärtsamt att uppleva sådana tongångar. Ingen gagnas av regionalpolitiska konflikter. Det må gälla nord mot syd, öst mot väst, storstad mot glesbygd eller någon annan konstellation. Sådana konflikter måste undvikas. Vår viktigaste regionalpolitiska uppgift i dag är att försöka undvika konflikterna. Sveriges ekonomi är i kris. Arbetslösheten förlamar oss. Det politiska systemet uppvisar allvarliga brister. Att i det läget mana till strid mellan landets olika regioner är oförsvarligt. Sådana idéer måste med kraft avvisas. Jag tycker att vi alla bär ett ansvar för att så sker. Vad Sverige nu behöver är nationell samling. Den ambitionen måste också i hög grad prägla regionalpolitiken. Hela nationens samlade tillgångar måste tas till vara. Vi vet att problem och möjligheter varierar starkt mellan olika regioner, men också i hög grad inom regionerna. Men alla regioner kan lämna viktiga bidrag. Allt vad Sverige har bör betraktas som gemensamma resurser. De gemensamma resurserna ger oss förutsättningar för tillväxt. Också tillväxten är gemensam och skall fördelas till gagn för alla landets innevånare. Människor i alla delar av landet är lika värda. De har alla rätt till boende, arbete och service på likvärdiga villkor. Den inställningen måste prägla det regionalpolitiska tänkandet och arbetet. Emellertid förekommer i den regionalpoltiska debatten tyvärr många schabloner och där odlas fördomar. Det finns starka fördomar mellan glesbygd och storstad, mellan syd och nord. Därför behövs mera information om varandras levnadsvillkor och förmåga till inlevelse. Jag har noterat att Socialdemokraterna i Stockholms län och stad i en motion har gett ett viktigt bidrag till en sådan information som jag önskar kunde få en stor spridning. Jag tar mig därför friheten att läsa några meningar ur den motionen: Stockholmsregionen har många ansikten, heter det. Här finns nedsmutsad natur och allvarlig miljöförstörelse, men även jungfruliga marker och orörd natur. Här finns de rikaste och resursstarkaste människorna, men även de fattigaste och sköraste. Här finns de mest slitna bostadsområdena, men även de bästa boendemiljöerna. Här finns det största utbudet av arbetstillfällen, men även den socialt mest brutala arbetslösheten. Här finns den högsta förvärvsfrekvensen bland kvinnor, men också den största arbetslösheten bland kvinnor. Här finns ett blomstrande och rikt kulturliv, men även de värsta avarterna av kommersialism och kuturell utarmning. Här finns en mångfald av människor från olika delar av världen, men också en växande främlingsrädsla och en gryende rasism. Här finns de allra mest utsatta människorna i vårt land, men även de allra mest resursstarka personerna i Sverige. Dessa rader ur motionen om Stockholmsregionen tycker jag på ett förträffligt sätt åskådliggör den variationsrikedom som finns i storstadsområdet. Motsvarande skildring av livsbetingelserna i skogslänen, i skärgårdsområden,i sydöstra Sverige eller på västkusten visar också på väldiga variationer där. Jag läste ur en motion. I den stora mängd av regionalpolitiska motioner som vi behandlar här i dag finns starka skildringar av tillståndet i alla delar av landet. En genomläsning av dem ger mycket information, och det kan skapa förståelse för de olika regionernas situation. Det finns svåra problem i alla regioner, men där finns också stora möjligheter. Problemen och möjligheterna varierar. De måste därför mötas med skilda insatser. Utskottsmajoriteten avvisar samtliga motionärers krav med en förnöjsam kommentar om att statsmakterna redan vidtagit åtgärder eller förbereder insatser för att komma till rätta med den svåra situation som råder i praktiskt taget alla län. Ärade kammarledamöter, tänk om det vore så väl! Men var och en vet att regeringen har förlorat greppet om utvecklingen. Regeringens politik snarast förvärrar läget på arbetsmarknaden och därmed utarmas regionalpolitiken. En avgörande förutsättning för en framgångsrik regionalpolitik är nämligen att sysselsättningen kan öka. Med regeringens politik är det bara arbetslösheten och underskotten som ökar. Regeringen har nu satt i gång en översyn av regionalpolitiken. Vi socialdemokrater motsätter oss inte det. Det finns flera motiv för en sådan åtgärd. Tidpunkten kan visserligen ifrågasättas med anledning av att förhandlingarna om EG medlemskap nu pågår och att dessa i hög grad rör just regionalpolitiken. Men det som upprör oss socialdemokrater är formerna för den översyn som Börje Hörnlund nu i snabbt tempo vill genomföra. Och det är inte bara vi socialdemokrater som är indignerade -- ett enigt arbetsmarknadsutskott säger att en översyn av detta slag bör ske under parlamentarisk medverkan. I klartext: Utskottet kräver en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp eller utredning. Varför är detta så viktigt? Jo, vi betraktar regionalpolitiken som en mycket viktig fråga. Tidigare omläggningar av de regionalpolitiska riktlinjerna har alltid föregåtts av parlamentariska utredningar, där riksdagens partier haft möjlighet att få insyn och utöva ett inflytande. Vi finner det mycket anmärkningsvärt att den borgerliga regeringen nu vill frångå denna tradition och utestänga oss socialdemokrater och andra riksdagsföreträdare från detta arbete. En väl fungerande regionalpolitik kan medverka till att stärka sammanhållningen inom nationen. Vi är just nu i stort behov av det av många skäl. Utöver det jag redan sagt om behovet av nationell samling för att klara de nationella ekonomiska och politiska problemen, tillkommer nu behovet av att uppvisa en nationell samling gentemot EG. Därför är det synnerligen olyckligt att arbetsmarknadsministern behandlar andra partier så nonchalant och utmanande som har skett i denna fråga. Jag förväntar mig nu att arbetsmarknadsministern och regeringen, efter arbetsmarknadsutskottets uttalande, som också torde bli riksdagens, släpper in företrädare för riksdagens partier i det utredningsarbete om regionalpolitiken som har påbörjats. På den punkten förväntar jag mig ett svar i dagens debatt. Vi socialdemokrater är på ett antal punkter kritiska mot den regionalpolitik som regeringen hittills bedrivit. Den kritiken är sammanfattad i ett antal reservationer. Jag vill här bara understryka tre aspekter. För det första: Vi anser att den bolagisering och privatisering som regeringen nu genomför inom den statliga verksamheten, framför allt inom skilda kommunikationsområden, utgör ett allvarligt hot mot den regionala balansen. De fria marknadskrafterna kommer aldrig att intressera sig för olönsam verksamhet, det må vara flygtrafik, järnvägstrafik, postdistribution eller televerksamhet. Alla sådana verksamheter förutsätter nationellt sammanhängande nätverk för att de skall kunna ge rikstäckande service. Regeringens politik riskerar att riva sönder dessa nätverk. För det andra: För att åstadkomma regional balans måste alla samhällssektorer medverka och samverka. Regeringen har det yttersta ansvaret för att detta sker. Men regeringens politik går ut på att minska samhällets insatser så mycket som möjligt. Kommunernas resurser begränsas. Staten avsäger sig ansvar inom det näringspolitiska området, vilket leder till att näringar och regioner riskerar att slås ut. Ett sådant exempel är gruvnäringen. Genom att regeringen inte längre tar något ansvar för prospektering, kommer tillskottet av nya fyndigheter att snabbt minska, och näringen riskerar att tyna bort. Därmed ödeläggs vissa regioner och nationen blir fattigare. Här tar ideologin över förnuftet. Jag tycker att arbetsmarknadsministern borde sätta ner foten och bromsa näringsministerns framfart på det här området. För det tredje: De lokala initiativen måste tas till vara på ett bättre sätt. Det förekommer nu på många håll -- ofta i det tysta utan feta rubriker -- ett lokalt engagemang och en lokal mobilisering. Detta är en viktig förutsättning för den framtida regionalpolitiken. Detta engagemang måste på allt sätt uppmuntras och stödjas. Samhällsorganen måste vara lyhörda för vad som kommer fram i dessa aktiviteter. Medborgarnas initiativkraft är nämligen en förutsättning för utveckling av den egna regionen eller bygden. Utvecklingen måste därför bygga just på de lokala förutsättningar som finns. Fru talman! Med stöd av dessa synpunkter yrkar jag bifall till reservationerna 1, 6 och 9. Berit Andnor kommer senare att för Socialdemokraternas räkning beröra vissa andra delar av betänkandet.

Fru talman! När nu debatten om ''hembygdens dag'' sätter i gång vill jag börja med att yrka bifall till reservation 3 under mom. 16 och 22 och till reservation 10 under mom. 54 i AU13. Situationen på dagens arbetsmarknad i Värmland präglas alltjämt av ett stigande antal arbetssökande vid arbetsförmedlingarna. Över 31 000 värmlänningar finns registrerade som sökande i nuläget, och tillströmningen väntas komma att fortsätta att öka under ännu en tid. Inför sommaren förefaller möjligheterna för ungdomar att erhålla feriejobb ha minskat påtagligt, och antalet varslade om uppsägningar är alltjämt stort, ca 3 000 personer. Tillgången på lediga platser är fortsatt liten, utan några påtagliga tecken på förbättringar. Man har trots det dystra läget ändå känslan av att konjunkturläget nu står och väger. Länsarbetsnämndens prognos för 1993/94 pekar på en ökning av arbetskraftsefterfrågan i länet under första halvåret 1994. Utvecklingen de senaste månaderna har ändå inneburit minskande öppen arbetslöshet i länet, vilket är normalt med hänsyn till säsongen. Sammantaget har dock under det senaste halvåret antalet arbetslösa och i arbetsmarknadspolitiska åtgärder stigit från 12,1 % I nuläget utgör de öppet arbetslösa 6,41 % av befolkningen i länet. Detta kan jämföras med riksgenomsnittet, som är 5,94 %. Den högsta arbetslösheten har Eda kommun med hela 9,4 %. I det rådande svåra arbetsmarknadsläget kommer det att bli speciellt problemfyllt att hitta utvägar för alla som berörs av uppsägning på orter som personer om uppsägning. På ingen av dessa orter förmår dagens arbetsmarknad med en låg omsättning på arbetskraft ta upp annat än ett marginellt antal av de friställda. För byggbranschen förutses fortsatt låg sysselsättning i länet, även om de nyligen tilldelade 40 miljoner kronor av totalt 800 miljoner i stimulansbidrag för reparation och underhåll av kommunala fastigheter innebär en ljusning. Investeringar totalt runt 120--130 miljoner beräknas kunna komma till stånd till följd av bidraget, vilket naturligtvis är tacksamt. En inventering som gjordes i november 1992 pekar dock på att behovet av sådana arbeten är stort i kommunerna i länet. Drygt 500 miljoner skulle behöva investeras i reparationsarbeten av just den här typen. Om anslaget till stimulansbidraget höjs ytterligare finns det således gott om objekt att förbättra byggarbetsmarknaden. Behovet av åtgärder för att mera på sikt stärka länet är naturligtvis lika viktigt att tillgodose som att söka lösa dagens arbetsmarknadsproblem. Bland de uppgifter som synes särskilt angelägna är ambitionerna att bredda Ett annat objekt, ''Etablering Värmland'', syftar till att få företag att i större utsträckning etablera sig i länet. Beträffande infrastrukturen inom länet ger det geografiska läget mellan storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Oslo en anledning att bedriva samarbete i olika riktningar. Några andra projekt som tack vare en tidigarelagd start skulle kunna bidra till att minska den akuta arbetslösheten samt rent profylaktiskt innebära en framtida stabil utveckling är utvecklingen av järnvägstrafiken Göteborg--Oslo--Karlstad, samordningen av trafikfrågorna över gränsen till Fru talman! Jag är nästan övertygad om att mitt yrkande om bifall till regionalpolitiska åtgärder i Värmland kommer att vinna gehör hos riksdagens partier. Jag grundar min optimism på att samtliga partier har skrivit motion härom, nämligen Socialdemokraternas motion 439 och den gemensamma motionen 467 från fyrklövern. Ny demokrati tyckte däremot att det var onödigt att skriva motion med samma innehåll som de andra. Som enda parti agerade vi i stället i utskottet och yrkade på bifall till dessa motioner. Det enda som bekymrar mig är att ledamöterna som representerar dessa fem partier i utskottet avstyrkt sina kollegers motioner. Det måste man väl se som ett temporärt misstag i arbetet, som säkerligen kommer att rättas till vid kommande votering. Naturligtvis har de förankrat sina motioner bland partikamraterna, eller? Problematiken sysselsättningen leder mig osökt till ett annat synnerligen hårt drabbat län, nämligen arbeten gått förlorade i Gävleborgs län. Det är beklämmande. Näst efter Norrbottens län med en arbetslöshet på 7,37 % ligger Gävleborgs län på en förnedrande andra plats med 7,21 %. Riksgenomsnittet är 5,94 %. 26 000 arbetsföra personer kan för närvarande inte få sin utkomst i länet. De bransch och yrkesområden som drabbas hårdast är tillverkningsindustrin och byggnadsverksamheten. Dessa näringsgrenar svarar för 30 % av sysselsättningen i länet. Härifrån har 8 000 jobb försvunnit sedan våren 1990. Utvecklingen har också inneburit att våra ungdomars möjligheter till att ta ett första steg ut på arbetsmarknaden allvarligt försämrats. Av länets 26 000 ungdomar mellan 18 och 25 år finns 8 500 anmälda på arbetsförmedlingen. Inte i något annat län står så stor del av ungdomarna vid sidan av den ordinarie arbetsmarknaden. I ett par av länets kommuner saknar fyra av tio ungdomar riktiga jobb, inte sysselsättning utan jobb. De resurser för att bekämpa arbetslösheten som tilldelats Arbetsmarknadsstyrelsen får en viss regionalpolitisk profil när de fördelas på länen. De resurser för att bekämpa arbetslösheten som Gävleborgs län får är 50 % mer än om dessa medel enbart skulle fördelas enligt befolkningsmängden. Norbotten får 120 % mer. Lika viktigt är dock att de svårast drabbade länen tilldelas resurser som kan användas på ett flexibelt och otraditionellt sätt och att resurser ges inom flera områden. Det krävs kraftfulla insatser för att stimulera en näringslivsutveckling som kan fylla upp det gap i sysselsättningen som uppstått i länet under de senaste tre åren. arbetstillfällen försvinner. Detta kommer på toppen av de 2 300 redan varslade, vilkas uppsägningar återstår att verkställa. Inom ytterligare något år är det således fullt möjligt att Gävleborgs län kommer att ha tappat 20 000 jobb. Det är en sjundedel av de arbetstillfällen som fanns i länet under 1990. Det behövs snabba och samordnade insatser för att hjälpa till att bryta en negativ trend. Den måste emellertid brytas innan det blir för sent. En alltför sen insats kommer att kosta alltför mycket för att uppnå samma resultat. Därför förstår jag inte varför regeringen nyligen har lagt fram en proposition som utmynnar i en avveckling av t.ex. SIB i Gävle. Jag förstår inte heller varför regeringen har lagt fram en proposition avseende E 4 och Ostkustbanans utbyggnad för anpassning till snabbtåg, förslag som inte tar hänsyn till den ansträngda situation som länet befinner sig i. Regeringen har dessutom ifrågasatt fortsatt driftstöd till bl.a. de kommunala flygplatserna i länet, m.m. Det är vidare mycket allvarligt att länet i dag har en större andel lågutbildade än andra län. Inför en eventuell kommande konjunkturuppgång är det avgörande att snarast förbättra utbildningsnivån. Här finns tillfälle att verksamt stödja och utveckla de mindre och medelstora högskolorna, t.ex. Fru talman! Jag yrkar på riksdagens bifall till mina reservationer 3 och 10 till förmån för de arbetsmarknadspolitiska insatserna i Gävleborgs län. Jag gläder mig redan åt kommande votering och seger. Samtliga andra partier kommer säkerligen att stödja Ny demokrati i sin strävan för Gävleborgs län. Hur kan jag veta det? Jo, Vänsterpartiet har motionerat för ett stöd i motion A478. Däremot tycks inte Moderaterna och kds känna speciellt för sitt hemlän. Jag återkommer nu till det märkliga fenomenet: Är det här politiskt mygel eller vad är det egentligen fråga om? Samtliga ledamöter i utskottet har nämligen avstyrkt sina partikollegers motioner. Förankrar man inte sina motioner inom partiet innan man väcker dem? I stället för att vi inom Ny demokrati skall väcka liknande motioner, arbetar vi i utskottet. Vi yrkade bifall till motionerna för att Gävleborgs län skall få den hjälp som verkligen behövs. Jag ber er observera att vi i Ny demokrati är de enda som yrkat bifall. Låt oss nu inför kommande votering tro att motionärernas partikolleger ''glömde bort'' att reservera sig i utskottet till förmån för partikollegernas motioner. Nu finns det chans att revanschera sig och förutom motionärerna få med sig sina partier. Detta kommer att innebära en seger för Gävleborgs län.

Fru talman! Hans Andersson retar sig på att vi yrkar bifall till motioner skrivna om län som har hög arbetslöshet, stora ungdomsproblem etc. Det är en sak som jag inte förstår. När han fortsätter att prata glider han samtidigt lätt in på sitt eget hemlän och pläderar ganska friskt för det. Jag trodde att han skulle förespråka en generell politik tvärs över landet. Han försökte komma tillbaks till den, men det skevade litet grand. Hans Andersson eftersökte även ett politiskt stöd hos Ny demokrati för sina tankegångar. Resultatet av den politik som Vänstern har fört återspeglas ju i kalla fakta i vår omgivning. Det är därför förståeligt att Hans Andersson fortsättningsvis kanske får leta efter Ny demokratis stöd i de flesta frågor som Vänstern framför. Hans Andersson faller in i tankegångarna om att Ny demokrati för en humbugpolitik och att vi är populistiska osv. Det där är ett gammalt försvar som man brukar tillämpa när man inte riktigt vet vad man skall säga. Det innebär att Hans Andersson också fördömer de ungefär 400 000 av Det är ganska fantastiskt att det lilla partiet Vänsterpartiet slår ut nästan 400 000 svenska väljare, vilka då skulle föredra en humbugpolitik och rösta populistiskt. Hans Andersson använde, vilket jag gladde mig åt, samma uttryck som jag. Det var ''hembygdens dag''. Det har skrivits ca 100 motioner om regionalpolitik. Nästan alla motionärer tar upp situationen i sitt hemlän. Varför gör man det? Varför skriver man om det? Alla vet att motionerna avstyrks i utskottet. Varför arbetar man på det här sättet? Är lokalpolitik verkligen ett ämne som riksdagen skall behandla? Nej, Hans Andersson, jag tycker att vi skall hålla oss litet mer till fakta om vad som händer och inte öka på det politikerförakt som Hans Andersson också tog upp. Vi skall försöka motionera seriöst. Vi skall inte skriva motioner för att få fin PR på hemmaplan, som sedan röstas bort på ett mycket enkelt sätt.

Fru talman! Det nya begrepp som Vänstern inför, humbugpolitik, har kanske uppkommit när Hans Andersson har stått och tittat på sitt eget tal i spegeln när han skrev det. Det är konstigt att Hans Andersson inte har förstått att det vi ifrågasätter är den s.k. hembygdens dag. Är det verkligen ett område för riksdagen att hantera? Om Hans Andersson går tillbaks några år i tiden kan han se vad som händer med sådana här motioner i arbetsmarknadsutskottet. Motionerna har författats under lång tid, och många har haft hjälp med det på skattebetalarnas bekostnad. Många motioner avstyrks alltid automatiskt i utskottet. Varför är det då rätt att på skattebetalarnas bekostnad skriva dessa motioner? Man vet vad de emanerar i.

Fru talman! I de yttersta av dessa dagar har det kommit i gång en debatt i massmedierna om regionalpolitikens inriktning och omfattning.

Målen sammanfattas då som nu med att människor, oavsett var de bor i landet, skall ha tillgång till arbete, service och en god miljö. Det som emellertid konstateras i årets utgåva av arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 13 är att förutsättningarna för den politik som lades fast 1989/90 har förändrats. Då var det ingen ekonomisk kris. Då räknade man fortfarande med tillväxt på de flesta områden i samhället. Nu är det däremot annorlunda. Vi har ingen tillväxt att ta av längre. Ja, det är värre än så. De kostnader vi då drog på oss för många i och för sig vällovliga nyttigheter i de s.k. goda tiderna måste nu betalas. Pengarna räckte inte ens då till att betala. Till detta kommer så arbetslöshetens kostnader som då, 1989/90, inte var i närheten av dagens kostnader. Nu måste vi alltså spara och omstrukturera. Och den processen är vi inne i nu. Det betyder avreglering, bolagisering och privatisering. Det betyder stärkande av privata initiativ och möjliggörande av privata initiativ. Detta är bl.a. förutsättningen för att kunna bedriva en aktiv regionalpolitik. Men om denna process, att spara och omstrukturera, råder det tyvärr inte politisk enighet. Oppositionen menar att vi genom denna process snarast ökar den regionala obalansen och därigenom minskar möjligheterna att ge människor nödvändig service i landets olika delar. För utskottsmajoriteten är det emellertid ingen tvekan om att det behövs tillväxt i samhällsekonomin för att nå de regionalpolitiska målen. Det behövs dessutom samverkan från flertalet politikområden för att det skall bli möjligt. Det gäller exempelvis närings-, trafik-, skatte-, utbildnings och forskningsområdena. Det är inte några småsummor som det i denna kammare redan beslutats om att satsa t.ex. på infrastrukturen. Och mer blir det, när vi senare i vår skall ta ställning till den s.k. infrastrukturpropositionen. Och talar vi om forskning, bör det nämnas att för närvarande bereds förslag i utbildningsutskottet och andra utskott på tillsammans 37,5 miljarder kronor under den närmaste treårsperioden. För att inte tala om de insatser som vårt eget utskott, arbetsmarknadsutskottet, föreslagit i betänkande AU19, som kammaren godkände den 2 april. Där handlar det om nästan 30 miljarder kronor för arbetsmarknadspolitiska åtgärder nästa år, och ännu mer är föreslaget i kompletteringspropositionen. Detta är satsningar som på olika sätt kommer regionerna i vårt land till godo. Tyvärr, måste vi erkänna, kan de medel som avsätts för direkta regionalpolitiska insatser endast marginellt påverka den regionala utvecklingen. Som Georg Andersson uttryckte det, gäller det också att stödja de privata initiativen, stödja de enskilda människorna att ta för sig. Det menar jag att vi gör på många olika sätt med den politik som förs i dag. Fru talman! Med detta som bakgrund är det inte så underligt att det blir debatt om huruvida vi är träffsäkra med de medel vi sätter in för att nå de regionalpolitiska målen. Och skall vi vara ärliga, är det bra att det blir ifrågasatt om inte det som görs möjligen kan göras bättre. Utskottet har därför inget att erinra mot att arbetsmarknadsministern i februari i år har tillkallat ett, som han benämner det, regionalpolitiskt råd. Rådet består av representanter från bl.a. länen, näringslivet och forskningen. Det skall fungera som en referensgrupp i samband med en översyn av regionalpolitiken. Det heter att det regionalpolitiska rådet liksom NUTEK och Glesbygdsmyndigheten skall bistå departementet i arbetet med att utarbeta en regionalpolitisk strategi samt bidra med synpunkter på en regionalpolitisk proposition våren 1994. Vi är eniga om i utskottet att det kan finnas goda skäl för departementet att genomföra en översyn av samt följa upp hur regionalpolitiken fungerar. Det är helt klart att det regionalpolitiska råd som arbetsmarknadsministern har tillkallat härvidlag kan tillföra mycken vetskap av betydelse. Men när det är sagt vill ett enigt utskott påminna om det värde det har att sådana bedömningar sker under parlamentarisk medverkan. Och för att citera ordagrant ur utskottets betänkande: ''En sådan medverkan anknyter till en fast tradition, som utbildats under de gångna decenniernas utveckling av svensk regionalpolitik. Utskottet föreslår därför att riksdagen ger regeringen till känna vad nu anförts om parlamentarisk medverkan i regionalpolitiskt utredningsarbete.'' Fru talman! I ett avsnitt i utskottets betänkande behandlas storstadsregionernas problembild ur regionalpolitisk synvinkel. Flera motionärer tar upp denna frågeställning och belyser den ur olika synvinklar. I utskottets överväganden refereras återigen till betänkande AU13 från 1989/90, där det sägs att det inte finns någon anledning att ställa storstadsregionerna mot övriga regioner i vårt land. En tillväxt i storstadsområdena bör i stället ses som en nationell tillgång. Utskottet har inte ändrat uppfattning utan menar att regionalpolitiken har en viktig uppgift i att se till att också storstadsregionerna fungerar. Men det är otvivelaktigt så att när konjunkturen vänder finns det större risk för överhettning i storstäderna än i glesbygden. Det är den balanserade funktion en rätt utformad regionalpolitik har som är så viktig för hela Sverige. Jag citerar återigen ur betänkande AU19: ''Det är enligt utskottets mening en förutsättning för att Sverige som helhet skall utvecklas positivt att Stockholm -- liksom övriga storstadsregioner -- är en stark motor i en stabil ekonomisk utveckling.'' Det finns alltså ett nära samband mellan utvecklingen i storstäderna och det regionalpolitiska målet att åstadkomma en balanserad utveckling i hela landet. När det gäller omlokalisering av myndigheter och verksamheter lade riksdagen fast vissa allmänna principer 1990. De står fortfarande fast. Vidare har regeringen utfärdat generella direktiv, nr 50 från i fjol, till kommittéer och utredare att ta hänsyn till dessa allmänna principer samt att också redovisa de regionalpolitiska konsekvenserna i sina förslag vid större och mer omfattande omorganisationer eller bildande av nya myndigheter. I det följande tar utskottet upp och diskuterar regionalpolitiskt företagsstöd, stiftelsen Utskottsmajoriteten följer regeringens förslag i budgetpropositionen och avstyrker motionerna när det gäller dessa områden. Beträffande Norrlandsfonden kan noteras att regeringen har ändrat sig i frågan om indragning av delar av stiftelsekapitalet. Regeringen har förhandlat med fondens styrelse om att 200 miljoner skulle inbetalas till staten. I det nya förslaget, som utskottet biträder, reduceras beloppet med 80 miljoner kronor. I det följande behandlas i betänkandet glesbygdsstöd och stödområdesindelning. Om glesbygdsstödet är att säga att Glesbygdsmyndigheten har fått i uppdrag att utvärdera dess effekter och effektivitet. Någon sådan utvärdering har inte gjorts sedan mitten av 1980-talet. Resultatet väntas bli redovisat i september 1993. Det har väckts en hel mängd motioner om stödområdena och problemen ute i dessa. Beträffande indelningen i stödområden kan väl sägas att regeringen i beslut den 7 april 1993 beslutat att dels förlänga inplaceringstiden, dels inplacera några nya kommuner, dels temporärt medge förhöjd stödnivå för en lång rad kommuner. Som jag sade, gäller ett flertal motioner ändring och utökning av stödområdena. Med regeringsbeslutet av den 7 april har flera önskemål tillgodosetts. Enligt utskottets mening skall stödområdesindelningen inte förändras ofta. Beslut om denna skall ha lång tid på sig att verka. Här är det fråga om långa förlopp. Att justeringar inte bör ske särskilt ofta är alltså en av orsakerna till att utskottets majoritet avstyrker de ändringar som motionerna i övrigt föreslår. Fru talman! När det gäller anslagsfrågor vill jag bara kortfattat konstatera att utskottet har tillstyrkt de äskanden som regeringen har gjort i budgetpropositionen. Jag tycker dessutom att det kan vara värt att nämna att anslaget till regionala utvecklingsinsatser är lika stort som föregående budgetår, dvs. 1 miljard kronor. Sammantaget ligger medelstilldelningen på nästan oförändrad nivå, trots det ansträngda budgetläge som vi för närvarande har. Jag vill avsluta med att yrka bifall till samtliga 56

Fru talman! Det var väl inte särskilt många nya synpunkter i Harald Bergströms inlägg utöver det som redan kunnat läsas i betänkandet. Jag noterade emellertid med intresse att Harald Bergström sade att arbetslösheten inte förorsakade några kostnader 1989 och 1990. Det är ju en viktig och riktig iakttagelse. Arbetslösheten var praktiskt taget obefintlig i slutet av 80-talet. Det stora problemet med regeringens politik är att den driver upp arbetslösheten och förorsakar mycket stora kostnader, som eroderar våra möjligheter att göra aktiva insatser på bl.a. regionalpolitikens område. Genom den höga arbetslösheten utarmas ju regionerna, och det är denna onda cirkel som det gäller att bryta. Det behövs tillväxt, säger Harald Bergström som om det vore en nyhet. Regeringens politik leder ju till motsatsen. Nu gäller det att anstränga sig och bedriva en tillväxtfrämjande politik. Det är själva grunden för att vi skall ha något att diskutera när det gäller regionalpolitiken. Vidare hänvisar Harald Bergström förtröstansfullt till infrastruktursatsningarna. Ja, vi hoppas verkligen att det skall bli något ordentligt med dem, men de är inte någon nyhet. De representerar snarast en minskning i förhållande till det program som den socialdemokratiska regeringen lade fram på våren 1991 och som nu presenteras igen. Men nu skall de lånefinansieras ned till minsta gruslass. Finansutskottet har nu sagt nej till den finansieringsmodellen, och det är därför för närvarande kaos när det gäller planeringen och inriktningen av infrastrukturpolitiken i riksdagens trafikutskott. Vad som kommer ut av detta får vi väl se under de närmaste veckorna. Man kan nu konstatera att den proposition som regeringen har presenterat på detta område inte ger någonting till de två nordligaste länen, och det är inte särskilt hoppingivande från regionalpolitisk utgångspunkt. Slutligen vill jag gärna med Harald Bergström diskutera frågan om avreglering. Det framställs av Harald Bergström nästan som en tillgång när det gäller att skapa regional balans att man nu avreglerar och privatiserar. Men i utskottets betänkande är utskottsmajoriteten litet mera insiktsfull. Den uttalar där i frågan om avreglering och bolagisering: ''Den oro som motionärerna ger uttryck för delas av utskottet. Det är därför nödvändigt att vid dessa systemförändringar noga överväga effekterna för den regionala utvecklingen.'' Men det är i det avseendet som regeringen brister så flagrant. Man överväger inte effekterna i förväg, utan genomför avreglering och privatisering och säger därefter: Sedan får vi se hur det blir. Skall man inte analysera först och besluta sedan?
Fru talman! Det är inte direkt någon nyhet för mig att Georg Andersson och Socialdemokraterna anser att regeringens politik driver upp arbetslösheten. Det har vi hört förut, men jag hävdar att motsatsen är fallet. Det hade egentligen varit fruktansvärt om det hade varit en hög arbetslöshet 1989--1990 med den högkonjunktur som vi då hade. Men vi vet i dag att de kostnader som vi då drog på oss genom beslut om välfärdssatsningar inte kunde betalas ens av den högkonjunkturen. I dag skall vi börja avbetala på dem i en lågkonjunktur. Men, Georg Andersson, trösten är på väg. I gårdagens nyheter efter kl. 17 i program 1 hörde jag att det nu har vänt i Kronobergs och Jönköpings län. Där börjar exportindustrin att kunna sälja, och man börjar anställa igen. Det är de första solklara tendenser till en vändning som vi kan se. Därmed återvänder också tilltron. Det är här i långa stycken fråga om psykologi. Det kommer, Georg Andersson, Resultaten av den tillväxtbefrämjande politiken ser vi nu när det börjar vända. Med tanke på den omfattning som lågkonjunkturen har haft -- en sådan som vi inte har haft sedan 30-talet -- är det egentligen ganska fantastiskt att det vänder så fort som det gör. Georg Andersson säger att vi har mindre av infrastruktursatsningar nu än under de socialdemokratiska åren. Sanningen är ju att de har tre gånger så stor omfattning i år som någonsin under något socialdemokratiskt regeringsår, och mer blir det. Avregleringen, Georg Andersson, har inte alls gått så fort som många i regeringen trodde skulle bli fallet. Vi har lugnat ned takten, och nu kommer de utvärderingar som behövs för att vi skall kunna se hur det hela slår. Men det är ett faktum, Georg Andersson, att centralmakten måste släppa sitt reglerande grepp för att det privata initiativet skall kunna blomma ut. Det får vi också se exempel på nu framöver.
Fru talman! Det var länge sedan jag hörde någon så hoppfull företrädare för regeringspartierna tala om att det nu har vänt osv. Jag råkar sitta i AMS styrelse, där vi analyserar utvecklingen ingående vecka för vecka. Tyvärr kan vi inte rapportera några hoppingivande tecken på en vändning -- ja, visserligen för exportindustrin, men inte för sysselsättningen, som viker ytterligare. I den riktningen pekar också regeringens egen prognos i den kompletteringsproposition som nyligen är framlagd. Har Harald Bergström en helt annan uppfattning än den som arbetsmarknadsministern och regeringen presenterar där? Där handlar det om en oförändrad eller ökad arbetslöshet, och det är ett hot mot den regionala utvecklingen, eftersom arbetslösheten kostar så mycket pengar. Det är ett beklagligt faktum att regeringens politik driver upp arbetslösheten. Jag skall emellertid för tillfället lämna den frågan och ta upp en annan punkt i det betänkande som vi nu behandlar. I ett mycket stort antal motioner från olika delar av landet uttrycker man oro för utvecklingen. Man känner precis till situationen i det egna länet, och alla län brottas med gigantiska arbetslöshetsproblem och regionala problem som en följd av dessa. När utskottsmajoriteten besvarar dessa motioner anför den förnöjsamt: ''Sammanfattningsvis konstaterar utskottet en för länen likartad situation: hög arbetslöshet och behov av åtgärder av skilda slag. Statsmakterna har därför vidtagit åtgärder eller förbereder ytterligare insatser för att komma till rätta med den svåra situation som råder i praktiskt taget alla län.'' Ja, de åtgärder som har vidtagits känner vi till, och de har uppenbarligen inte kommit till rätta med problemen. Nu är min fråga: Vilka ytterligare åtgärder förbereder regeringen för att nu komma till rätta med de här stora problemen ute i regionerna? Det vore intressant om Harald Bergström som företrädare för utskottsmajoriteten och regeringspartierna kunde berätta för oss vad det är för konkreta, mirakulösa åtgärder som nu, tvärtemot regeringens hittillsvarande politik, skulle förbättra tillståndet ute i regionerna och återskapa regional balans.
Fru talman! Det är ju synd att AMS styrelse kanske har litet långsamma rapportsystem. Jag skall inte klaga på det, för jag vet ärligt talat inte så mycket om det, men faktum är, Georg Andersson, att det har vänt. Det gäller också att inte bara sprida negativa signaler. I dagens läge måste vi som politiker också sprida positiva signaler. Vi måste lyfta i stället för att trycka ner. Det är en uppgift som ingår i det arbete som AMS utför. Folk från Länsarbetsnämnden berättade i radion i går att de nya företagen anmäler lediga platser till förmedlingarna för att få tag i folk. Det rör sig om hundratals platser i Kronobergs län, och det är ett litet län. Vidare har vi frågan om signalerna. Jag trodde att Georg Andersson hade läst kompletteringspropositionen. Där återkommer många av de förslag som togs upp i förhandlingarna mellan regeringen och Socialdemokraterna tidigare i vår, bl.a. i mars månad. Det gäller bl.a. en massiv satsning på utbildning. Det är fråga om satsningar för att komma till rätta med arbetslösheten. Men tillväxten ligger inte i arbetsmarknadspolitiken. Den ligger i satsningar inom andra politikområden. Den ligger inte i infrastruktursatsningar. Men den ligger i näringspolitiska satsningar. Den ligger i skattepolitiken, dvs. att underlätta företagandet. Där görs det insatser. Jag hoppas att Georg Andersson tar av sig skygglapparna och ser sig omkring även på dessa områden.

Fru talman! Visst är det problem i stödområdena, Hans Andersson. Utskottsmajoriteten gör också detta konstaterande. Vi konstaterar att det tar lång tid att förändra attityder i stödområdena för att de regionalpolitiska satsningarna skall kunna slå igenom. Det är möjligen så att vi i södra Sverige är mer lättrörliga och har mer av entreprenörsanda. Vi kan därför snabbare se skiftningarna och möjligheterna i ett konjunkturomslag. Jag vet inte. Men jag är övertygad om att i kristider växer förmågan hos den enskilde personen att observera saker. Vi vill öppna möjligheten för denna förmåga med hjälp av avregleringar. Jag har full förståelse för att Hans Andersson inte kan se detta. Det är väl litet för mycket rödfärg på glasögonen. Anslagen är oförändrade. Vi har faktiskt inte råd med mera. Det är problemet. Det skulle vara väldigt intressant att få blåsa på ordentligt med anslagen. Men det är en kapacitetsfråga. Hur mycket klarar t.ex. AMS? När jag kom till utskottet talades det om att 4 %, kanske 5 %, var maximum. I dag är vi uppe i 5--6 % i insatser för de arbetslösa. Vi är på toppnivån. Jag vill dessutom peka på en sak som förbigås rätt ofta. Frågan har varit underförstådd i debatten. Arbetsmarknadspolitiken skall visserligen vara med som ett stöd för sysselsättningen, men den skall inte gå i första ledet. Näringspolitiken skall gå i första ledet, dvs. en politik som stödjer och ger näringslivet möjlighet att komma i gång för egen maskin. Om det inte lyckas fullt ut skall arbetsmarknadspolitiken kopplas in. Jag är övertygad om att de åtgärder som regeringen har vidtagit och de beslut som vi har fattat i kammaren om att stödja näringslivet, dvs. näringspolitiken och skattepolitiken osv., kommer att ge resultat.

Fru talman! Det är möjligt att Hans Andersson tycker att det är oförsiktigt att säga ''södra Sverige'' och ''norra Sverige''. Men det är inte så farligt att använda de uttrycken när man talar om de regionalpolitiska medlen. Tio gånger så mycket pengar går till de norra länen som till södra Sverige. Jag är inte så värst rädd för den oförsiktigheten. Dessutom, Hans Andersson, finns det något som heter exempel och att kunna gå före. Jag vill inte på något sätt slå mig för bröstet. Jag är glad över att situationen är litet lättare söder ut. Jag hoppas att vi även framöver kan utgöra en motor. Vidare har vi frågan om näringspolitiken. Jag vill delvis hålla med Hans Andersson. Intresset för näringspolitiken är litet för svag i regeringen i dag. Vi har från kristdemokraterna påpekat att det behövs en småföretagarminister i regeringen som kan bevaka just småföretagens villkor. Ministern skulle kunna driva just dessa frågor i regeringen. Jag tror att regeringen och framför allt småföretagen skulle må väl av detta. Det är ju ändå så att småföretagen är den allt dominerande grenen i svensk industri. Vi har nära 400 000 småföretag, men bara några få tusen företag med 500 anställda och däröver.

Fru talman! Jag har naturligtvis noga analyserat vad utskottet har skrivit. Jag har noterat ett avsnitt där utskottet understryker att anslaget till regionalpolitik är det lilla när det gäller den regionala utvecklingen. Det är anslagen till andra sakområden och deras fördelning som i högre grad avgör en regions utveckling. Där menar jag, liksom utskottet, att det är oerhört viktigt att våra små och medelstora högskolor breddas, att de kan ta emot regionens ungdomar och att de blir regionalpolitiska utvecklingsmotorer var och en i sitt län. Här har det hänt en hel del. Under 80-talet kom det till 11 000 högskoleplatser i hela Sverige. På drygt ett år har det nu tillkommit 20 000 nya högskoleplatser. Det kommer att innebära över 50 000 platser för ungdomar när vi får det andra och tredje högskoleåret. Här har de mindre högskolorna kunnat breddas i avsevärd grad, även om jag som regionalpolitiskt ansvarig gärna hade sett att det hade gått att ta än snabbare steg. Men om man är ärlig måste man samtidigt erkänna att det har hänt oerhört mycket. Nu begynner också en forskningsanknytning vid de mindre högskolorna. Där vill jag påminna Georg Andersson om att den förra socialdemokratiska kongressen sade nej till den utvecklingen. Det är mycket viktigt att också detta sker, gärna tillsammans med lokalt näringsliv. Sedan har vi vägar och järnvägar. Man kan alltid diskutera storleken, men låt oss notera att det nu kommer att byggas fyra gånger så mycket på årsbasis som vid ett normalår under den förra regeringen. Ser vi på de dåliga länsvägarna är det faktiskt en del län som får satsningen tiodubblad. Där har det verkligen kommit till stora medel. Förslagen var ju utomordentligt knappa. Vad det betyder för mindre kommuner och mindre arbetsmarknaders utveckling kan sammanfattas i att det är ovärderligt att vägen är farbar. När det gäller flyget är det klart att avregleringen har någon mindre nackdel här och där. Men nu är priset minst 50 % billigare för en norrlänning eller sydlänning som behöver besöka huvudstaden. Jag tror att den prisbilden betyder en hel del när man bestämmer sig för att utveckla företag på olika ställen. Förbindelserna måste vara bra och priset någorlunda rimligt. Teleinvesteringarna kommer nu också att gå i gång efter det att denna kammare sade nej till sänkta avgifter för långväga samtal och nej till litet höjda avgifter för lokala samtal. Nu får Televerket en hygglig möjlighet att rätt avväga detta. I och med det går också denna viktiga del av investeringarna och infrastrukturen snabbare framåt. Televerket får ju order om att inte bara stå för att man kan ringa på samma sätt över landet, utan data och fax skall ju också fungera över hela landet. Den här delen av betänkandet, och andra delar som jag hade kunnat uppehålla mig vid ett tag, är alltså grunden för en regional utveckling. De regionalpolitiska anslagen, deras fördelning på länen, de beslut som fattas och de utlokaliseringar som sker av inte minst tjänsteföretag syns mer, och man pratar mer om dem. De betyder mindre ekonomiskt, men de betyder mycket i sak när de kommer ut och får användas. Låt mig sedan gå över till dagens arbetsmarknad. Jag förstår att Georg Andersson har fått något litet blad från den grövre delen av förstamajtalet med sig. Det var ett litet avsnitt som tydde på det. I övrigt var det ett regionalpolitiskt tal. Jag har nu varit och träffat OECD ett par dagar. De analyserar Sverige och andra länder och kommer med rapport i augusti. De säger att vårt land var värst när det gäller att spekulera på fastigheter och liknande. Vem regerade då, Georg Andersson? Vår uppgift är att lösa nota efter nota med förluster på tiotals miljarder kronor, alla gjorda före regeringsskiftet. Det är egentligen litet orättvist. Vi var också värst på att höja löner utan att öka produktiviteten. Vi hade tvåsiffriga löneökningstal, men vi gjorde inte mer. På det sättet fick vi i gång en inflation och prissatte oss ut ur världsmarknaden långt före andra länder. Jag vill inte föra den förenklade debatt som Socialdemokraterna gör och säga att det bara är den förra regeringens fel. Det är ju en mängd aktörer som har varit med. Men, Herre Gud, det var ändå inte vi som regerade då. Vi får lösa notan på allt detta. Jag tar faktiskt inte heller på mig den internationella lågkonjunkturen. Den är så stor och berör så många att lilla Sverige över huvud taget inte kan påverka den. Litet ödmjukhet i dessa frågor skulle medföra en bättre debatt. I den här arbetsmarknadssituationen är det väldigt många som vill in i stödområden. Det finns också krav på kraftiga förändringar av hur man fördelar den miljard som går till länen. Dessa bekymmer har regionerna inte haft förut. Nu är det litet värre än vanligt. Man kan i och för sig förstå detta, men låt mig ändå betona att vi måste skilja på litet mera kortsiktiga problem och riktigt långsiktiga problem. Vad menar jag då med det? Jag menar att ett antal kommuner som i 60-talets flyttlasspolitik och åren efter förlorat 50 % av sina invånare, i hög utsträckning ungdomar och kvinnor, har utomordentligt långsiktiga och besvärande problem. Däremot är jag övertygad om att välbelägna täta regioner i vårt land kommer att komma tillbaka till en fullgod arbetsmarknad bara världskonjunkturen vänder. Det finns faktiskt goda tecken på att den är på väg att göra det. Jag noterar att socialdemokraterna i utskottet har släppt sitt motstånd mot att sänka arbetsgivaravgifterna med 10 procentenheter i stödområde 2. Utskottet noterar också fullt korrekt att stödområde 2 har litet större problem än vad man trodde för några år sedan. Det värdesätter jag. Vid förra årets debatt betonade socialdemokraternas talesman hur fel det var att sänka arbetsgivaravgifterna i stödområde 2. Sänkta arbetsgivaravgifter ger litet bättre och mer överblickbara möjligheter att planera för ett företag. Ett större antal tjänsteföretag har valt den typen av kommuner vid lokalisering just därför att de fram till år 2000 får 10 procentenheter lägre kostnader. Sedan till översynen av regionalpolitiken. Regeringen ser regionalpolitiken som en viktig del i en framåtsyftande tillväxtpolitik. Jag vill mycket kraftigt betona, med anledning av debattartiklar och annat, att det inte blir någon bra tillväxt förrän alla regioner utvecklas på ett positivt sätt. Personligen har jag en ännu högre målsättning. Jag vill att alla lokala arbetsmarknader skall breddas och utvecklas på ett positivt sätt. Det är när man resonerar på detta sätt som vi får ett bra resultat i riket. Vi har alltid haft ett regionalpolitiskt råd. Jag kommer ihåg debatter i kammaren med en tidigare minister. Det då aktuella regionalpolitiska rådet skulle vända och utveckla regionalpolitiken till någonting positivt. Jag noterar att det nu är sex år sedan det rådet sammanträdde. Det fick sluta sina dagar som regionalpolitiskt råd. Det nya rådet består av ett antal företagsledare för stora företag och en riktig liten småföretagare på deltid som motvikt. Det består också av ett antal i vårt land mycket kända regionalpolitiska forskare och analytiker samt ett antal landshövdingar från längst i norr till nästan längst i söder, eftersom Kristianstad är med. Jag vill betona att uppgiften är att alla regioner skall utvecklas positivt. Rådet består också av de generaldirektörer som skall arbeta med ''våra'' frågor, om jag får använda det uttrycket -- Dessa personer skall producera en skrift på ca 50 sidor. Den skall sedan ut på bred remiss, och vi skall få synpunkter på den från hela landet. Det pågår också annat arbete på departementet. Det har med EES och EG att göra. Det arbetet går ut på att vi skall kunna motivera dagens regler. Vi stör enligt vårt sätt att se inte EG och dess konkurrensneutralitet med vårt transportstöd. Här ingår också en förberedelse. Vid ett eventuellt medlemskap skall det komma en rejäl summa tillbaka för regional utveckling. I detta arbete samarbetar vi med hela Norden, men främst med Finland och Norge. Vi har särskilda dimensioner när det gäller de långt bort liggande glesa delarna. Både Bruce Millan och Jacques Delors har kommit på besök. Jag kan sammanfatta med att säga, att när de kommer från sina tätare områden och ser stora landområden med 1 á 2 innevånare per kvadratkilometer förstår de denna dimension. Detta måste Sverige få förståelse för såväl inom EES som vid ett eventuellt EG-avtal. Det pågår också ett arbete där den förre huvudsekreteraren Arne Eriksson, som satt i den förra regionalpolitiska utredningen, analyserar just avregleringsarbetet och hur det slår på den regionala dimensionen. En sådan rapport finns att tillgå, och den skall också sändas ut så att olika instanser får ge synpunkter. Den beräknas vara klar till sommaren. ERU, den regionalpolitiska forskningsorganisationen, skall i en skrift berätta hur den bedömer att Sverige ser ut och utvecklas under resten av 90-talet. Även den delen behöver greppas efter den svåra lågkonjunkturen. Glesbygdsmyndigheten utvärderar och ger synpunkter på glesbygdsstödet, och det kommer en rapport om detta. NUTEK gör samma sak när det gäller företagsstödet, och arbetet görs brett och ordentligt. Vi har också bett NUTEK och Statskontoret att titta på inlandsprogrammet, dvs. de 200 miljoner kronor som gick till de fyra norra länen i inlandet. Man skall se om det finns någon speciell dimension om man samarbetar på detta sätt över ett område. En rapport om detta kommer att föreligga. Det kommer också två dokument till, vilka jag inte tror är så bekanta. Vi har bett Glesbygdsmyndigheten att ge en rapport om kvinnors och ungdomars syn på regional utveckling i litet glesare bygder. Kvinnor är en bristvara. Unga kvinnor flyttar ut. Ungdomar över huvud taget är framtiden. Vi anser att det är mycket viktigt att fånga upp denna dimension. För första gången får också Glesbygdsmyndigheten, eller någon myndighet över huvud taget, i uppgift att utforma ett landsbygdsutvecklingsprogram. Detta är två olika dimensioner av samma sak. I stora drag handlar det om alla regioners positiva utveckling. Ekonomin är där i stor utsträckning avgörande. Men sedan får man inte glömma den lilla skalan, de mindre samhällena, det öppna landskapet och hur stabil och bra landsbygdsbefolkning och landsbygdsutveckling vi får. Detta skall också komma med i de tänkta förslagen till riksdagen. Det regionalpolitiska rådets arbete startade i mars, och det skall sammanträda sex gånger fram till i början av januari. Därefter har det fullgjort sin uppgift. Allt detta skall förankras på ett bra sätt. Jag har personligen varit ute i länen ett antal gånger tillsammans med landshövdingar, bygdegrupper, företrädare för kommunerna och över huvud taget alla intresserade. Vi har haft breda diskussioner om detta arbete för att få folket att delta på djupet i arbetet. Allt skall som sagt ut på remiss. Jag vill här betona att jag är ute efter en mer fördjupad demokratisk process än vad som har varit vanligt. Det räcker inte med Länsstyrelsen. Jag ser mycket gärna att bygdegrupper och bygderåd också ger synpunkter på detta material. Alla är välkomna att ge synpunkter, så att vi skall få en bred förankring. Jag ämnar givetvis att ta kontakt med partiföreträdarna för att diskutera det parlamentariska inslaget i denna fråga. Jag vill beröra en fråga som har varit uppe till debatt. Det gäller jobben i allmänhet, men det har också med den regionala utvecklingen att göra. Det måste gång på gång betonas, att om vi skall klara jobben -- och det skall vi göra -- måste vi satsa på nyföretagande. Våra små och medelstora företag måste få den trygghet och framtidstro som behövs för att de skall börja att satsa offensivt. Det är inget tvivel om att kostnadsläget nu har rättats till. Det är inte bara det att kronan flyter. Till det kommer 5 % i sänkta arbetsgivaravgifter, en klart minskad sjukfrånvaro och en ordentligt höjd produktivitet. Allt detta samverkar till att svensk exportindustri aldrig haft ett bättre kostnadsläge. Det kommer vi att få se goda frukter av inom en nära framtid. Tyvärr tar det litet tid innan sysselsättningen ökar -- här finns förmåga att producera väsentligt mer innan nyanställningar behövs. Därför är återigen detta med små och medelstora företag oerhört viktigt. Här ges många goda möjligheter genom att man kan gå i ALU och förbereda hur man startar ett företag och kommer i gång. Det kan sedan följas av starta-eget-bidraget i Arbetsmarknadsverket, som vi bygger ut och förstärker ordentligt. Jag tror att vi kommer att se många goda exempel på detta. Det som återstår är finansieringsfrågorna, ränteläget. Jag vill avsluta med att säga att socialdemokratin här bär ett utomordentligt stort ansvar. Utgiftsfrågor går alltid bra att diskutera, finansieringsfrågorna haltar i stort sett genom samtliga utskott. För rikets skulle hoppas jag att Socialdemokraterna när de nu lägger fram sitt svar på kompletteringspropositionen har insett att det inte går med bara utgifter -- man måste också ha en inkomstsida. Man måste antingen ta in pengar eller spara på utgifter.

Herr talman! Bergslagen är inne i en svår omstruktureringsfas, som en period framöver kommer att kräva både regionalpolitiska och arbetsmarknadsmässiga medel. Frågan om Volvo och pengarna ligger i dag inte på regeringsnivå. Den frågan ligger hos NUTEK. Om Volvo överklagar NUTEK:s ställningstagande har regeringen att fatta beslut. Jag kan säga till Hans Andersson att regeringens beslut när Saab överklagade blev att företaget hade återbetalningsskyldighet. Saabetableringen i Uddevallaetableringen, som verkade något längre, är ju två ganska lika ärenden. Vi har ju inte den modellen att medel är öronmärkta att gå hit eller dit. Jag har under april månad fördelat en stor summa av återstående länsanslag till just de båda län som berörs av bilindustrins kris, just på grund av det svåra läget. Jag hade också litet centrala arbetsmarknadspolitiska medel kvar, och där kom också bilstäderna i fråga och fick en dos. När det gäller Björks uttalanden vill jag säga att jag skulle bli förvånad om inte alla landshövdingar uttryckte sig ungefär så. Verkens regionaliseringar var i princip genomförda när denna regering kom till. Frågan var utredd, och det var på gång. Jag började med att besvara ett stort antal frågor här i kammaren om varför man satte Uppsala framför Gävle, osv. Jag har också en regionalisering i en av de verksamheter som lyder under mig, nämligen AMU. Men den görs på ett sådant sätt att det blir en utomordentligt stor decentralisering ned till arbetsområdena. Därmed kommer de här tjänsterna ut från länsförvaltningarna.

Herr talman! Jag vill i den här repliken ta upp två saker -- vattenkraften glömde jag sist. Man ändrar inte åsikt för att man blir utsedd till minister. Jag har uttalat mig otroligt många gånger om vikten av en återbäring till de regioner som upplåtit så stora naturvärden. När det gäller det folkliga inflytandet vill jag säga att det pågår en regionutredning. Jag skall inte nämnvärt kommentera den.

Herr talman! Jag noterar att Börje Hörnlund, sin vana trogen, skyller ifrån sig. Börje Hörnlund tar inget ansvar för sakernas tillstånd i landet -- det är uppenbart. Antingen är det den internationella konjunkturen eller också är det den förra regeringen som bär ansvaret för allt elände som har drabbat oss. Nu har Börje Hörnlund och övriga statsråd i den nuvarande regeringen regerat i 19 månader. Något har ni väl uträttat? Något har ni väl att redovisa som ni ändå måste bära ansvaret för? Börje Hörnlund säger att han inte har ändrat åsikt för att han har kommit in i regeringen. Men uppenbarligen har han som centerpartist ändrat politik. När det gäller ansvarstagandet för spekulationerna vill jag minnas att Börje Hörnlund satt i styrelsen för Riksbanken under sin tid som oppositionspolitiker. Att han gjorde allt för att förhindra dåvarande regeringens förslag för att kyla ned ekonomin i det överhettade tillstånd som rådde känner vi också till. Jag vill ta den här repliken i anspråk för att uttrycka min indignation över det sätt på vilket Börje Hörnlund möter utskottets enighet beträffande parlamentarisk medverkan i den regionalpolitiska översynen. Vi fick en lång redovisning av vad regeringen gör, som om utskottets uttalande inte hade någon betydelse alls! Min fråga är: Avser arbetsmarknadsministern att strunta i riksdagens uttalande vad gäller sammansättningen av den grupp som skall se över regionalpolitiken? Varför utestänger Börje Hörnlund och regeringen riksdagspartierna från delaktighet och medverkan i den översyn som nu pågår? Det är obegripligt. Det finns en stor indignation inte bara bland socialdemokraterna i utskottet utan bland alla partier. Jag upplevde att t.o.m. centerpartisterna var skäligen missnöjda och besvikna över vad som hade hänt med det regionalpolitiska rådet. Detta uttalande måste man väl ändå ta konsekvensen av? Börje Hörnlund kan väl inte bara fortsätta att arbeta med det här som om ingenting har hänt. Arbetsmarknadsministern säger litet storvulet att han är ute i länen och träffar folk. Vem är inte ute i länen? Vi är alla ute i länen, och vi lever ute i länen. Men det är inte detta som det handlar om. Det handlar om att riksdagspartierna bör få insyn i och möjlighet att gemensamt diskutera fram de nya riktlinjerna för regionalpolitiken, i den utsträckning de skall ändras. Syftet är att åstadkomma en nationell samling i stället för en konfrontation i den här frågan. Jag vill rikta en allvarlig fråga till Börje Hörnlund: Vad drar han för slutsatser av riksdagens uttalande på denna punkt?
Herr talman! Georg Andersson har inget bra minne. Centern föreslog nedkylning av överhettade områden långt innan Socialdemokraterna gjorde det. Så småningom tog Socialdemokraterna det förslaget, när det redan var för sent. Sverige var då redan på väg att prissättas ur världsmarknaden. Jag kan också elda upp mig, men vad tjänar det till. Jag har nyss inför denna kammare lagt fram ett förslag som innebär att 10 % av arbetskraften får möjligheter på olika sätt. Det är ett förslag som är så omfattande att det inte finns någon motsvarighet någonstans. Syftet med förslaget är att vi skall ha fräscha ungdomar och bra arbetskraft när vi har övervunnit sviterna från 80-talet och effekterna av den internationella lågkonjunkturen. Efter detta står en talare här och säger att regeringen inte gör någonting. Det är tur att man är ganska lugn av sig. Ett utomordentligt brett arbete bedrivs där olika aktörer som kan olika saker -- utan att politiken kommer in i det här skedet -- tar fram ett mycket bra underlag för senare politisk analys. Jag har givit svar i denna kammare. Jag tar kontakt med partier och gruppledare för att diskutera hur partierna skall bli delaktiga i detta arbete. I mitt anförande betonade jag att jag naturligtvis har full förståelse för att Georg Andersson vill sitta i en regionalpolitisk grupp. Det viktiga är dock att bygderåden ute i länen som verkligen berörs av det här också får vara med. Den nya dimensionen innebär att man går på djupet för att få kunskap, intresse och uppslutning. Jag vill emellertid mycket gärna ha med Socialdemokraterna. Socialdemokraterna har stått för mycket av koncentrationen i detta samhälle. Genom ett bra deltagande här kan det kanske bli en annan inriktning framöver.
Herr talman! Jag har inte lätt för att bli arg, men det är nu nära gränsen. Arbetsmarknadsutskottet har gjort ett uttalande som har lett fram till ett enigt tillkännagivande beträffande parlamentarisk medverkan i den översyn av regionalpolitiken som skall leda till en proposition våren 1994. Det är möjligen ett valdokument för Börje Hörnlund. Börje Hörnlund uppträder här som kejsare och berättar för oss, stackars utskottsledamöter, vad han har tänkt göra redan tidigare och om det arbete som redan pågår. Han låtsas som om uttalandet från arbetsmarknadsutskottet inte betyder någonting alls. Han insinuerar att det har tillkommit för att Georg Andersson vill ha en plats i den regionalpolitiska utredningen. Jag tycker att det är höjden av fräckhet. Det handlar nu om att visa respekt för riksdagen och för riksdagens partier, som enhälligt har uttalat att partierna bör enrolleras i det här arbetet. Det får inte bara vara så att arbetsmarknadsministern efter det att han har lyssnat med folk ute i länen och såsom ordförande själv i det regionalpolitiska rådet har kommit fram till vad han vill och skall göra, tar kontakt med partierna för att på något sätt rättfärdiga sina förslag. Jag menar att det här är på gränsen till oanständigt från arbetsmarknadsministerns sida. Nu kräver jag att arbetsmarknadsministern visar respekt för arbetsmarknadsutskottets enhälliga uttalande och här utlovar att partierna med det snaraste blir inkopplade i arbetet med översynen av de regionalpolitiska riktlinjerna. Jag har mycket annat att säga om regionalpolitiken, och jag skulle vilja göra en del inlägg för att tillrättalägga vad Börje Hörnlund sade i sitt huvudanförande. Jag skall ta upp detta i den mån tiden medger. Börje Hörnlund talade om att man nu satsar på mindre högskolor. Genom en mycket hård kamp från Socialdemokraternas sida har vi nu fått igenom en del satsningar. Regeringen prioriterar faktiskt de större högskolorna och universiteten. Börje Hörnlund talade om satsningar på vägar och järnvägar. Jag kan den frågan. På våren 1991 lade vi fram ett förslag om ett program med satsningar på 100 miljarder under tio år. Regeringen föreslår nu en satsning på 98 miljarder under tio år. Jag vill inte betrakta detta som någon förstärkning av insatserna när det gäller väg och järnvägsinvesteringar.
Herr talman! Jag börjar förstå var skon klämmer. Georg Andersson är rädd att det skall läggas fram ett förslag till riksdagen som utgör ett mycket bra dokument -- ett valdokument. Ett mycket bra dokument som utvecklar hela vårt land, ger tillväxt i alla regioner, breddar våra små lokala arbetsmarknader och utvecklar landsbygden, är mycket viktigare för mig än Georg Anderssons eventuella rädsla. Jag kommer självfallet att visa respekt för riksdagen, och det har jag alltid gjort. Men jag kommer att samtala med olika partiföreträdare för att diskutera bästa möjliga lösning. Georg Andersson får finna sig i att jag kanske kommer att tala med Ingela Thalén från Socialdemokraterna. När det gäller vägar och järnvägar lades det i panik före förra valet fram ett paket på 20 miljarder. Detta var inte projekterat. Man visste inte vart vägarna skulle gå. För att över huvud taget få i gång delar av pengarna omfördelade denna regering 4 miljarder kronor, och byggen har där kommit i gång. Det som kännetecknade Georg Anderssons agerande i valrörelse var inte omtanken om mindre vägar; inte ens omtanken om E 4-satsningen norrut, inte ens Inlandsbanan. Det viktiga var valutslaget och frågan om Öresundsbron. Det finns andra saker att ta med när man vill utveckla hela landet.
Herr talman! Först vill jag tacka arbetsmarknadsministern för det han har framfört. Jag kan mycket glatt konstatera att Ny demokratis åsikter nu beaktas mer och mer. I ett av de första inlägg som arbetsmarknadsministern gjorde stödde han tanken att de mindre och medelstora högskolorna skall utvecklas och få ett kraftigt stöd. Som jag tolkar det bör det stödet i första hand gälla de län som har större delen lågutbildade. Vidare sade arbetsmarknadsministern att alla län mer och mer nu vill in i stödområdena. Vi motsätter oss detta. Jag tycker att man skall försöka vända på den utvecklingen och i stället skapa nya förutsättningar så att man slipper ta in länen i stödområden. Jag tycker att man skall vända på problemet och attackera det från andra hållet. Jag vill också något kommentera frågan om de parlamentariska inslagen i regionalpolitiska rådet. Ny demokrati vill ju att framtiden mer och mer skall byggas på egna företagare, småföretagare och innovatörer, och att förutsättningarna för dem skall förbättras. I en tidigare debatt påtalade vi detta. Vi fick då ett fint stöd av arbetsmarknadsministern. I rådet ingår tre företagare, varav en småföretagare. Sveriges framtid -- det har konstaterats, av dem som törs tillstå det, både officiellt och inofficiellt -- skall byggas på denna grupp. Jag saknar besked från arbetsmarknadsministern när det gäller frågan vad vi skall göra för existerande småföretagare, och hur vi skall hjälpa dem. Det finns mycket hjälp när det gäller hur man skall starta eget. För det finns det skolor, bidrag och stöd. Det finns inte när det gäller att skapa förutsättningar för existerande småföretag att överleva. Jag tror att det kommer att bli den problemgrupp som vi får konfronteras med inom kort. Arbetsmarknadsministern berörde frågan om återbäring för de elkraftsproducerande länen. Alla har motionerat om det under längre tid; ingenting har gjorts. Alla partier är eniga. Ny demokrati har motionerat flera gånger. Hur anser arbetsmarknadsministern att det skall genomföras?
Herr talman! I rådet ingår två ordentligt stora företagare och en medelstor tjänsteföretagare. Min meddebattör har inte upptäckt den fjärde företagaren: en kvinnlig deltidsföretagare. Hon är nystartad i glesbygd och på väg att arbeta sig upp. Om man vill se det så, är det 2--2 i denna grupp. Oron för småföretagarna och småföretagen delar jag. Många har det så jobbigt att de inte tror sig kunna riktigt orka med. Signalerna är ju utomordentligt viktiga. Vi har egentligen inte råd att förlora ett enda litet företag. Vi behöver få flera, och vi behöver få flera anställda i småföretagen. Jag är tyvärr övertygad om att de stora företagen kommer att producera dubbelt så mycket om ett antal år, men med ungefär samma antal anställda som i dag. De kommer att betyda mycket genom att de köper tjänster från mindre företag. De kommer att betyda mycket för vår bytesbalans och ekonomi. Men vi återgår inte till en fullgod ordinarie arbetsmarknad om man inte i samtliga departement har den grundläggande inställningen att tänka på vilken effekt detta får när det gäller nya entreprenörer och våra små och medelstora företag. Om man inte är beredd till den helhetssynen blir det tungt att komma tillbaka till en fullgod ordinarie arbetsmarknad i vårt land. Då tar det väldigt lång tid. Det gäller då att skapa goda förutsättningar som ger framtidstro. Från OECD-samtalen kan jag berätta att man tror starkt på en ordentligt sänkt ränta under de kommande åren. Det är naturligtvis viktigt både för den enskilde investeraren, alltså för familjen, och för företagen. När det gäller frågan om vattenkraften råder olika meningar. Såvitt jag förstår finns det i nästan alla partier enskilda motionärer. Det är inte riktigt utklarat inom alla partier ännu. Jag har många gånger varit med om att man har fått hålla på flera år innan man har bestämt sig. Det förefaller mig vara rättvist att en mindre del återgår till källan.
Herr talman! Tack för de kommentarerna. Arbetsmarknadsministern tror på en utveckling för de stora företagen som sedan i sin tur skall ge de små företagen möjlighet att utvecklas. Vi har kanske olika synpunkter när det gäller detta. Inom Ny demokrati tror vi att det måste skapas förutsättningar för våra innovatörer och småföretag att utvecklas och växa av egen kraft. De signalerna är viktiga. Jag måste därför be arbetsmarknadsministern att så snart som möjligt ge småföretagare och innovatörer signaler så att de kan ta ställning till frågor som: Skall vi etablera oss i Sverige? Skall vi försöka växa i Sverige? Är det möjligt att verka i Sverige. Skall vi sälja våra patent utomlands eller flytta utomlands och låta dem verka och utvecklas där? Det är mycket viktigt att dessa signaler är korrekta och att de kommer väldigt snabbt. Den sänkta räntan, som OECD tror på, bör kanske ingå i de här signalerna, om regeringen kan få ett samtal med Bengt Dennis och dem som bestämmer om räntan, och kan övertyga dem. När det gäller vattenkraften vill jag påpeka att alla ju är överens om att en viss del skall gå tillbaka till de producerande länderna. Alla är ense om det; varför skall det då vara så svårt att hitta en form för detta? Man medlar ju i andra sammanhang. Skall det vara så svårt efter alla dessa år hitta någon form för återbäring.
Herr talman! Det är fråga om både och; nya entreprenörer och innovatörer som startar sin produktion. Under senare delen av 1980-talet orienterade sig många stora företag mot utländska underleverantörer. En japansk produkt har nu blivit 60 % dyrare -- om man ser det kursmässigt -- än en svensk, en tysk 20--30 %. Jag tror därför att om vi kan visa att Sverige inte har för avsikt att återigen prissätta sig ur detta, utan att agerandet är långsiktigt stabilt kommer det att ske en viss återorientering så att man handlar på hemmaplan. Jag får sådana besked av de större företagen. När man gör tvåårsavtal som räcker fram till första kvartalet 1995, så som handels har gjort, sker det på en ansvarsfull nivå. Jag tycker att handelns organisationer har visat vägen. Detta kommer att märkas på räntan. Det ger också möjlighet att våga börja planera framåt. Det är ju faktiskt så att man måste återhämta sig, man måste ha en slant bakom sig innan man börjar investera framåt. Vi har ju haft en period då hälften av våra anställda har arbetat i förlustföretag. Det ger inte det utgångsläget. Ju fortare vi får en återhämtning desto fortare får vi en reallöneutveckling. Jag kan inte se några förlorare alls i att man nu tar ett längre ansvar. Det är bra för företagen, det är bra för de anställda och det kanske innebär att 100 000--200 000 kommer i arbete som annars inte skulle göra det.

Herr talman! För tredje året i rad minskar Sveriges samlade tillgångar, jobben försvinner, arbetslösheten ökar och statsfinanserna urholkas. Detta leder till problem i hela landet. Att det är så framgår med all tydlighet av det stora antal motioner som utskottet fått inom det regionalpolitiska området. Motionerna visar också hur viktigt det är att föra en ekonomisk politik som leder till tillväxt och ökad sysselsättning. Det är den ekonomiska politiken och produktionens utveckling som lägger grunden för en positiv regional utveckling. Det är viktigt att göra detta konstaterande eftersom de regionalpolitiska medlen aldrig ensamma kan motverka en fortlöpande usel ekonomisk politik som i sig bara ökar de problem som regionalpolitiken till viss del skall kunna råda bot på. För att åter skapa tillväxt, utveckling och nya jobb måste alla resurser i samhället tas till vara; såväl i glesbygd som i storstad. När vi säger att alla resurser skall tas till vara måste det väl inbegripa att vi även tar vara på kvinnorna och deras resurser. Även kvinnor vill ha rätt att leva i glesbygd och uppfattas som människor med rätt till ett fullvärdigt deltagande i samhällslivet. Detta bör gälla oavsett var i landet man bor. Det kan tyckas vara ett självklart påstående, men det behöver tydligen ändå sägas i detta sammanhang. Det gäller särskilt mot bakgrund av arbetsmarknadsministerns uttalande om att kvinnor är en ''bristvara'' i skogslänen. Jag tycker att detta avspeglar just de attityder och förhållningssätt till kvinnor som också präglar regionalpolitikens utformning. Detta visar att de här problemen har en större dimension än vad som i förstone kan tyckas. De unga kvinnornas utflyttning från skogslänen har under en lång tid varit ett mycket stort problem och är det också i dag. Till stor del är orsaken att beroendet av den gemensamma sektorn är mycket starkare i skogslänen än i andra delar av vårt land. Dessutom är den gemensamma sektorn den sektor där en avgörande del av kvinnorna är sysselsatta. Den gemensamma sektorn är också en förutsättning för att människor i alla delar av vårt land skall få nödvändig service. Den avreglering, bolagisering och privatisering som nu genomförs av ideologiska skäl kommer tillsammans med de kommande nedskärningarna inom den gemensamma sektorn därför att drabba kvinnor i glesbygd mycket hårdare. Den ensidiga arbetsmarknad som erbjuds i glesbygden ger dessa kvinnor inget alternativ. Det är en illusion att tro att privatisering, eller s.k. avknoppning, av verksamheter inom den gemensamma sektorn skulle vara ett alternativ för de kvinnor som blir arbetslösa om de planerade nedskärningarna genomförs. Därför är det av avgörande betydelse särskilt för kvinnor i glesbygd att de planerade nedskärningarna i den gemensamma sektorn nu stoppas. Annars rycker man ju undan själva grunden för kvinnors möjligheter att existera i glesbygd. Som jag berörde inledningsvis är det inte den traditionella regionalpolitiken som betyder mest för människor i glesbygd. På regionalpolitiken satsar vi några miljarder kronor varje år, medan hundratals miljarder fördelas över landet inom andra politikområden inom den s.k. sektorspolitiken. Det är den ekonomiska politiken och de samlade effekterna av sektorspolitiken som avgör förutsättningarna för regional utveckling, inte den specifika regionalpolitiken. Men det är därmed inte på något sätt ointressant hur de regionalpolitiska medlen fördelas och används. När vi i ett kvinnoperspektiv granskar hur länsstyrelserna använt sina projektpengar under tre budgetår kan vi konstatera att bara 3 % av pengarna har gått till åtgärder för kvinnor. Detta sätt att hantera projektmedlen stämmer dåligt dels med den övergripande målsättningen att människor i olika delar av landet skall ha likvärdig tillgång till arbete, service och god miljö, dels med vad som understrukits i målformuleringarna, nämligen att jämställdheten särskilt skall beaktas. Det är med anledning av denna sneda fördelning av de regionalpolitiska medlen och det uppenbara behovet av särskilda satsningar för att stödja kvinnor som vi socialdemokrater har pekat på vikten av att länsstyrelserna inrättar regionala kunskapscentrum för kvinnor och att glesbygdsmyndigheten får resurser till inrättandet av ett nationellt och samordnande kunskapscentrum för kvinnor. För att stimulera en utveckling i denna riktning har vi också föreslagit en utökning av anslaget till de regionala utvecklingsinsatserna. Det nationella kunskapscentrumets uppgift skall vara att stödja de nätverk som finns, främja kunskapsspridning, utvärdera, ha ett effektivt informationsutbyte, påverka och samordna insatser i ett kvinnostödjande perspektiv, föreslå ändringar av regler m.m. Det räcker inte längre med ett och annat kvinnoprojekt, som tycks komma till stånd enbart därför att det är ett måste. Här måste det hända saker, och staten måste på alla sätt och vis stödja de positiva utvecklingstendenser som vi nu kan se på många håll. Landsbygdens och glesbygdens kvinnor blir allt aktivare. De står i många fall för de mest nydanande idéerna och går i spetsen för utvecklingsarbetet. De står också för en stor del av nyföretagandet i glesbygden. Vi måste ta kvinnornas idéer och krav på allvar. Kvinnorna måste få vara med och utforma utvecklingen och framtiden i lika stor utsträckning som männen. Det är samhällets institutioner och insatser som måste anpassas till kvinnornas villkor och behov. Det är inte kvinnorna som skall anpassas till något som är förlegat och icke utvecklingsbart. En central fråga för glesbygdens överlevnad gäller alltså detta med om kvinnorna får vara med och utforma framtiden i byar och kommuner. Det finns många exempel ute i landet på att regionala kunskaps och utvecklingscentrum har en stor betydelse när det gäller att även kvinnor får del av de regionalpolitiska satsningarna och att stärka kvinnornas ställning. Beträffande dessa resurscentrum måste man utgå från kvinnornas situation. Utifrån den beskrivningen får man sedan utarbeta strategier för att stärka kvinnornas ställning. Detta måste ske inom en rad sektorer. Det här kan omfatta företagsutveckling, utbildning, forskning och projektverksamhet. Men det regionala kunskapscentrumet skall också i ett kvinnoperspektiv analysera och utveckla förslag till åtgärder inom olika samhällsområden. De många kvinnliga nätverk som nu finns spridda över hela landet har lämnat konstruktiva förslag till åtgärder för att stärka kvinnornas ställning. Det gäller även NUTEK i fråga om kvinnligt företagande. Nu gäller det att ta till vara alla dessa förslag och allt det engagemang som finns bland kvinnorna i dessa frågor. Först då kan vi hävda att vi skapar förutsättningar för att alla resurser tas till vara när det gäller att skapa tillväxt, arbete och en positiv utveckling i hela landet. Först då kan vi hävda att vi gör vad vi kan för att skapa jämställdhet mellan könen även inom detta område. Fördelningen av de regionalpolitiska medlen är i allra högsta grad en rättvise och jämställdhetsfråga. Därför är det mycket förvånande att Centerns och Folkpartiets representanter ställer sig helt avvisande till vårt förslag i denna del. Vart tog talet om jämställdheten vägen? Är detta undanstoppat i byrålådan igen -- eller vart tog det alltså vägen? Slutligen måste jag göra en kommentar med anledning av Börje Hörnlunds tidigare inlägg och det sätt varpå arbetsmarknadsministern hanterar frågan om översynen av regionalpolitiken och det regionalpolitiska rådet. Agerandet här strider mot tidigare principer när det gällt den övergripande och omfattande översynen av regionalpolitiken. Arbetsmarknadsministern har lämnat kammaren. Men jag kan försäkra, Börje Hörnlund och alla ni som lyssnar här, att våra krav på denna punkt inte är en fråga om huruvida Georg Andersson skall sitta med i den regionalpolitiska utredningen eller inte. Ministerns uttalanden i denna fråga, vilka direkt var riktade till Georg Andersson, kan inte betraktas som något annat än ett mycket fult påhopp och ett försök att gå förbi här. Övriga partiers berättigade krav på deltagande i det pågående översynsarbetet ignoreras. Det är politikerna och riksdagen som skall besluta om regionalpolitikens framtida utformning och inriktning. Det är inte experter som skall stå för det, utan -- som sagt -- det skall vi här i riksdagen göra. För att skapa ett underlag för en bra och utvecklande regionalpolitik är det viktigt att vi får en parlamentarisk utredning. Jag förutsätter att arbetsmarknadsministern tar intryck av arbetsmarknadsutskottets mycket klara uttalande i denna fråga. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 4.

Herr talman! Låt mig inleda med att slå fast att det är av nationellt intresse att Sverige har ett stort antal livskraftiga regioner. Det är endast genom närvaron av många livskraftiga regioner runt omkring i vårt land som vi har möjlighet att ta oss ur den kris som vi i dag befinner oss i. Blickar man ut över de svenska gränserna, ut i övriga Europa, kan man konstatera att det är just närvaron av och samspelet mellan många ekonomiskt kraftfulla regioner som bär upp den ekonomiska utvecklingen i hela Europa. Det är en historisk sanning, och jag tror att den kommer att gälla långt framöver. Herr talman! Det är ganska märkligt att man skall behöva säga detta i en debatt som denna, eftersom en mångfald av livskraftiga regioner är en förutsättning för ett lands utveckling. Men det har faktiskt förekommit en del inlägg, vilka föranleder en sådan här markering. I debatten förekommer exempelvis synsätt såsom: Finge vi bara koncentrera resurserna där eller där, finge vi bara satsa på de tre storstadsregionerna, skulle i stort sett frågan om den svenska krisen och välfärlden vara löst. Jag delar inte den uppfattningen. Det finns historiska och många andra belägg för att detta inte är sanning. För att klara Sverige ur krisen är det nödvändigt att det finns många expansiva dynamiska områden i landet. De här påståendena blir inte mer sanna därför att de upprepas ett antal gånger. Med det vill jag markera att det inte är speciellt konstruktivt att spela ut olika delar av landet mot varandra, vilket då och då förekommer i debatten. Det upplevs inte på något sätt utvecklande. Det kan självfallet finnas inslag i regionalpolitiken som kan behöva ses över, och som det kan finnas olika uppfattningar om. Men att generellt påstå att Sverige vid kraftsamling, exempelvis kring storstadsregionerna eller i södra Sverige, totalt sett kommer att komma i ett bättre läge tror jag är en mycket destruktiv infallsvinkel vid diskussioner om framtiden. Ett genomgående tema vid den debatt som hittills har varit, och som säkert framöver kommer, är vikten av att få regionalpolitiken mer orienterad åt tillväxthållet och något mindre åt fördelningshållet. Oaktat att vi tillhör utskottsmajoriteten har vi till det här betänkandet fogat en reservation, som Charlotte Cederschiöld senare kommer att gå närmare in på. Vi har regagerat mot synsättet på den ohämmade tillväxten och framför allt att utskottet har valt att ta upp det problemet. Mycket försiktigt har vi i vår reservation uttryckt att det må hända finns mer angelägna saker i dag för riksdagen, arbetsmarknadsutskottet och det politiska systemet att sätta in sina krafter mot, i stället för att bekämpa ohämmad tillväxt -- oaktat hur den beskrivs förekomma i storstadsregionerna. Jag tror att alla regioner i landet, storstadsregioner och övriga regioner, skulle vara betjänta av mycket kraftig tillväxt. Politik handlar ju också om att ha rätt tajmning som det så modernt heter. På något sätt känns det som att tajmningen inte är riktigt korrekt vad gäller utskottets uttalande när det gäller att erinra om regionalpolitikens roll för att bekämpa den ohämmade tillväxten. Charlotte Cederschiöld kommer att utveckla dessa tankar ytterligare. Det finns skäl att se över en del saker inom regionalpolitiken. Även professor Jan-Evert Nilsson, som omnämnts tidigare i debatten, har nyligen i en artikel pekat på hur viktigt det är att mer orientera sig mot tillväxten och mindre mot fördelningspolitiken. Jag tror också att det kan finnas skäl att exempelvis se över länsanslagens fördelning. Det är min bestämda uppfattning att man i skogs och mellanbygderna i södra Sverige känner att man får en alltför liten del mot vad motsvarande områden i norra Sverige får. Observera att jag talar om skogsoch mellanbygderna i södra Sverige. Det kan finnas skäl att se över hur den mycket ojämna fördelningen av pengar har resulterat i olika typer av användning av dem. I landet pågår en ganska omfattande debatt om den framtida regionala indelningen. Det finns ingen måtta på hur många olika intressanta indelningar av landet som man kan tänka sig. Debatten som förs har något fokuserats på hur man skall ändra länsgränser samt statliga verks och myndigheters gränser. Man får lätt känslan att en mängd regionala utvecklingsfrågor i landet skulle få en riktig skjuts om vi bara kunde ändra gränserna -- framför allt få större regioner. Frågan är om det är så enkelt. Att det finns enstaka, mycket klara, problem i den administrativa indelningen av landet, det kan väl vara riktigt. Men man kan spetsa till frågan och säga: Om Skåne under de gångna 10--20 åren inte varit två län utan i stället ett sammanslaget län, hade vi då fått en större dynamik där? Hade välfärden, tillväxten, varit betydligt större? I så fall kunde man ganska snabbt fånga tillfället i flykten på ungefär samma sätt som när man slog ihop Kalmar och Växjö stift. Man sade helt enkelt att det stift vars biskop dör först får gå sin biskop förlustig, och så slår vi ihop stiften. Nu har landshövdingen i Malmöhus län avgått, och man har bara en landshövding i Skåne. Utan att dra den historiska parallellen alltför långt, herr talman, skulle man kunna fånga tillfället i flykten. Men då reses säkert en mängd argument mot att man inte kan göra så. Måhända tycker några som bor i den östra delen av Skåne att det kunde vara bra om Kristianstad blev residensstad. Det blir lätt en blandning av skämt och allvar, men det finns som sagt ett uns av allvar i det som sagts. Man kan fråga sig om de större enheterna, de sammanslagna länen, exempelvis ett stort Västsverige från Torsby i Värmland till Laholm i söder, skulle ha skapat en annan typ av välfärd. Jag är inte helt övertygad om att den här typen av resonemang är så kolossalt fruktbar. Det finns behov av att se över vissa gränser, men det finns möjligheter, herr talman. Det råder inget förbud mot samarbete med myndigheter och politiker över länsgränser och regionala administrativa gränser. Kanske samarbetas det för litet över dessa gränser. Vad är det som gör en region framgångsrik? Det är inte första gången som jag pekar på den frågan från den här talarstolen. Det är ett fåtal faktorer som är helt avgörande för en regions utveckling, nämligen tillgången till goda förbindelser, samt närheten och tillgängligheten för regionen. Det är också kompetensen, kunskapsnivån i olika avseenden och förmågan och möjligheten att kunna fatta beslut som är avgörande faktorer. Det är ganska meningslöst att tala om olika saker som borde göras, om man själv inte har kapaciteten, behörigheten, att få fatta besluten. Det avspeglar något den diskussion om de framtida regionerna som pågår ute i landet, nämligen när man säger: Tänk om vi i Småland, Skåne, Dalarna eller någon annanstans finge fatta fler beslut i vår hemtrakt och inte skulle behöva vara beroende av ett antal system där beslutsnivån ligger högre. Så till vida finns det ett värde i att föra diskussionen om att föra ned besluten på den regionala nivån. Det är precis som i mindre företag där man har en stor beslutskraft och där det finns en entreprenörsanda. Det är också viktigt för den regionala utvecklingen. Kreativiteten är också väsentlig. Det är inget tvivel om att det är i småföretagen som de nya jobben kommer fram, vilka kan lägga grunden till en regional utveckling. Det är också viktigt att man har ett bra kostnadsläge, en god livsmiljö och en god boendemiljö. Det är viktigt, herr talman, att den nationella politiken kraftfullt stimulerar denna typ av faktorer. Den sittande regeringen har lagt fram en lång rad förslag som gagnar denna utveckling. Men jag är övertygad om att det behövs mer av den sortens politik just för att stimulera tillväxten. Debatten här har på många sätt varit dyster. Den har inte varit alltför stimulerande att lyssna till. Men för att klara den regionala utvecklingen och en nationell utveckling krävs det goda förebilder. Harald Bergström talade tidigare om ''hembygdens dag''. För att ge mitt bidrag vill jag nämna att det hemma i Småland kommer allt tydligare signaler från näringslivet om att ''nu har det vänt''. Det är viktigt att vi då inte säger: Ja, det har det kanske gjort på något ställe men i övrigt är det dystert. Låt oss i stället fånga in det ljusa i dessa signaler. Låt oss inse att det finns områden och företag som upplever att det just nu har vänt och att orderna strömmar in. Det må gälla exportföretagen, men de påverkar ju omgivningen genom sina underleverantörer. Låt oss bejaka denna positiva utveckling. Låt oss hoppas att den sprider sig. Det finns tillräckligt mycket dystert och tråkigt för att man inte skall ha möjlighet att se det positiva i tillvaron. Låt gärna -- om jag får avsluta med en litet lokalpatriotisk framtoning -- känslan i det småländska näringslivet, att det nu har vänt och att det nu finns möjligheter med litet klurighet, entreprenöranda och kreativitet, vara den goda förebilden när det gäller att sätta fart på olika regioner i landet i akt och mening att dra Sverige ur krisen. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till den moderata motivreservationen och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Den svaga tillväxten i den svenska ekonomin utgör i dag ett stort problem, vilket också framgår av detta betänkande genom vittnesbörd från motionärer från olika regioner. Tyvärr kan inte regionalpolitiken ensam lösa alla problem. Man kan heller inte sätta den ena regionen mot den andra. I mitt eget hemlän, Värmland, har vi bekymmer med den extrema lågkonjunkturen men också branschvisa problem för t.ex. bilindustrin och skogsindustrin. Därför är det värdefullt att våra ansträngningar för länet har resulterat i att regeringen har beslutat att förlänga inplaceringen i tillfälligt stödområde för Kristinehamn och att temporärt medge förhöjd stödnivå för Torsby, Det är så vi arbetar, Arne Jansson, för att förverkliga våra motioner. Jag tror inte att Arne Jansson ens har läst vår motion, för i så fall skulle han ha funnit att vi har fått den tillgodosedd. Böhler-Uddeholm i Hagfors befinner sig just nu i ett synnerligen besvärligt läge på grund av den europeiska stålkrisen och de österrikiska ägarnas hantering av den och det svenska järnverket. I går hade flera ledamöter från olika partier en frågedebatt här i kammaren med näringsministern. Var var då Arne Jansson? Nej visst, då hade han ju varit tvungen att själv skriva en fråga i stället för att åka snålskjuts på andra. Nu står Hagfors hopp till de initiativ som näringsminister Per Westerberg har tagit för att sätta press på de nuvarande österrikiska ägarna till Uddeholm så att de lever upp till sina givna löften. Under de senaste decennierna har för övrigt stora tillgångar förts bort från Uddeholm och Värmland. AGA:s vinst på Uddeholmsaffären var gigantisk, men den bidrog definitivt inte till utvecklingen av värmländskt näringsliv. Vi folkpartister vill att regionalpolitiken skall öka den enskildes möjligheter att fritt välja arbete och bostadsort. Vi vill att det skall finnas en likvärdig ekonomisk, social och kulturell standard över hela landet. Vi är övertygade om att det är genom lokal mobilisering som vi når de bästa resultaten, dvs. regionalpolitiken skall bygga på människors initiativförmåga, skaparkraft och idérikedom, en öppenhet för variationer, stor flexibilitet och möjlighet till olika lösningar i olika delar av landet. Så kan regionalpolitiken medverka till ett fullgott tillvaratagande av hela landets produktionsresurser. Det går inte att satsa bara på den och den regionen i Sverige, vilket flera talare före mig har påpekat. Just nu pågår förhandlingar om regionalpolitiken inför ett svenskt medlemskap i EG. Man kan konstatera att regionalpolitiken spelar en viktig roll inom EG. Mer än en fjärdedel av EG:s budget avser insatser för att avhjälpa regionala och sociala obalanser inom gemenskapen. År 1997 beräknas dessa insatser utgöra en tredjedel av EG:s totala budget. Spanien och Portugal i höstas fick vi rådet att vara mycket tuffa i våra förhandlingar med EG. Det gäller att stå fast och vinna respekt hos EG för de regionalpolitiska mål och kriterier som vi bygger upp vår politik på: gles befolkning, långa avstånd och kyla. När kommissionens ansvarige Bruce Millan var här i höstas, uttryckte han en rätt stor förståelse för den svenska särarten. Han berättade också att regionalpolitiken inom gemenskapen har utvecklats, förändrats och utökats varje gång som EG har tagit in nya medlemmar. Men det har inte skett av sig självt, utan det har förutsatt att de nya medlemmarna har krävt sådana förändringar. I den avi, det utlåtande, som EG översände efter att ha mottagit den svenska ansökan konstaterades att EG vid ett svenskt medlemskap för första gången tillförs arktiska och subarktiska regioner, vars särpräglade klimatmässiga och demografiska egenskaper EG måste beakta i sin strukturpolitik. EG:s grundregel är att alla medlemsländer skall få del av gemenskapens strukturpolitik. Alla medlemmar mottar också regionalpolitiskt stöd från dessa strukturfonder inkl. Luxemburg. Hur skulle det då ha gått för Sverige och regionalpolitiken, om vi hade varit med i EG redan i dag? Några utredare på NUTEK har genomfört en sådan studie ända ner på kommunnivå. De konstaterar att våra stödområden inte skulle bli lottlösa och att svensk regionalpolitik skulle må gott av den målmedvetna programsyn som kännetecknar EG:s regionalpolitik. Tilläggsprincipen skulle dessutom kunna medföra mer stöd totalt för de svenska regionerna. EG kräver nämligen nationell uppbackning, då man satsar från gemensamma fonder. Trots vissa skillnader har ett stort antal svenska kommuner både i och utanför det nuvarande stödområdet dess värre grundläggande karaktäristika som uppfyller de villkor som EG ställer för kategori 2 i dess måluppställning. Här ingår då drabbade industriregioner i stora delar av Bergslagen. De skulle få del av mål 2-resurserna vid ett medlemskap. Men även andra regioner skulle vara aktuella, konstaterar utredarna. Det regionala målet 5 B är att stärka utvecklingsmöjligheterna för landsbygd med strukturella omvandlingsproblem. Stora delar av de mer nordligt belägna stödområdena uppfyller dessa villkor för att få stöd från EG:s regionalpolitiska strukturfond. Det är väl inte förvånande. Men Sverige och svenska regioner skulle få tillgång också till insatser som riktar sig inte till en region utan mera till olika grupper. I första hand handlar det om insatser för att motverka långtidsarbetslöshet för äldre samt för att öka antalet arbetstillfällen för ungdomar. Det är inte några små summor som det skulle röra sig om för Sveriges del. Det skulle motsvara ungefär 1,5 miljarder per år. Det skall ställas i relation till det som satsas på vår egen regionalpolitik, nämligen 2,5 miljarder årligen. Oavsett hur utfallet av våra förhandlingar blir, handlar det alltså om avsevärda belopp. Herr talman! Jag är övertygad om att vi genom regeringens långsiktiga ekonomiska politik, genom småföretagsinriktad näringspolitik, genom EG medlemskap och genom regionalpolitik kan se ljusare på framtiden. Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande AU13.
Herr talman! Isa Halvarsson försökte påskina att vi åker snålskjuts på motioner framställda av andra. Varför skall man skriva motioner när de sedan bara blir avstyrkta? Varför skall man inte agera? Varför skall vi sätta i gång och producera motioner med ungefär samma innehåll och inriktning, när vi i stället så att säga kan aktivera en redan skriven motion? Vi tycker att det innebär dubbelarbete. Skall man jobba effektivt eller dubbelarbeta? Isa Halvarsson sade att vi inte hade läst motionen. Jag hoppas att vi avser samma motion, dvs. den som jag nämnde i mitt anförande, A467. Isa skriver utskottet: ''Med åberopande i övrigt av vad som anförts i inledningen till detta avsnitt avstyrks motionerna - - A467 - - i förekommande fall i berörda delar.'' Om vi menar samma motion och om Isa Halvarsson anser att den är tillgodosedd, ställer jag mig litet frågande.
Herr talman! Om Arne Jansson hade läst motionen, skulle han ha sett att det som vi krävde var en temporär uppflyttning av t.ex. stödområdena Årjäng och Eda. Det har regeringen tillgodosett, vilket står i arbetsmarknadsutskottets betänkande. Vi har i denna motion även tagit upp kapitalförsörjningen, som vi tycker är mycket viktig när det gäller riskkapital för småföretagare. Men det är en fråga som inte avgörs av arbetsmarknadsutskottet. Vi har också tagit upp infrastruktursatsningar på vägar, järnvägar och telekommunikationer. Men samtidigt hänvisar vi till en motion som har överlämnats till trafikutskottet. Jag tycker att det är mycket märkligt att Arne Jansson står här och slår sig för bröstet därför att han yrkar bifall till motioner som han egentligen tycker är löjliga och inte hör hemma här i riksdagen. Samtidigt bryr han sig inte om att skriva motioner, eftersom andra redan har gjort det. Men under allmänna motionstiden kunde han ju inte veta om andra skulle göra det eller inte. Jag tycker att det är ett ganska bedrövligt beteende att framställa allvarligt arbetande riksdagsledamöters arbete för sina hemlän och för sina regioner på detta sätt.
Herr talman! Isa Halvarsson försöker påskina att vi tycker att dessa motioner är löjliga. Det är väl snarare tvärtom. Vi tycker att de är så pass bra att vi stöder dem. Ny demokrati stöder bl.a. den här Värmlandsmotionen i utskottet, vilket inte de egna partikollegerna till dem som har skrivit motionen gör. Vi tycker att det är jättebra att göra som vi gör. Det tycker vi innebär att vi agerar och gör någonting. Isa Halvarsson säger att någon motion bl.a. innehåller finansiering, vilket inte behandlas av arbetsmarknadsutskottet. Det kan vara riktigt. Men kan man då inte göra ett särskilt yttrande?
Herr talman! I sitt anförande tidigare sade Arne Jansson att han genom att yrka bifall till dessa motioner skulle visa på det absurda i att riksdagsledamöter motionerar om sina hemlän och om frågor som han tyckte över huvud taget inte hör hemma här. Det var därför som jag sade att han tycker att motionerna är löjliga. Värmlandsledamöterna är tillgodosedd när det gäller stödområdena, vilket vi är tacksamma för.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

Vi har också haft ett gott samförstånd i utskottet beträffande uttalandet om översyns och utredningsarbetet och behovet av en parlamentarisk medverkan i detta. Jag tycker med anledning av Marianne Anderssons inlägg att det är viktigt att markera att det här samförståndet också håller i fortsättningen på den här punkten. Om man skall göra upp i utskott om gemensamma ställningstaganden är det viktigt att alla parter är trogna överenskommelsen. Det heter i uttalandet att det är ''utskottets uppfattning att det är av värde att sådana bedömningar'' -- de som nu skall göras -- ''sker under parlamentarisk medverkan. En sådan medverkan anknyter till en fast tradition, som utbildats under de gångna decenniernas utveckling av svensk regionalpolitik.'' Sedan ger riksdagen detta till känna. Den fasta traditionen under decennier innebär att regionalpolitiken utformas genom parlamentariskt sammansatta utredningar. Det måste vara det vi har avsett, Marianne Andersson. Det är det vi har kommit överens om, att vi vill ge till känna för regeringen. Om regeringens företrädare avvisar detta och säger: Jo, vi skall så småningom, när regionalpolitiska rådet har gjort sitt och vi har haft remissförfarandet, vara beredda att prata med de politiska partierna i riksdagen. Då stämmer det inte. Det är att visa nonchalans mot riksdagens uttalande. Jag utgår från att Marianne Andersson är överens med mig om att vi nu gemensamt skall stå för den här överenskommelsen och hålla på den i det fortsatta arbetet.

Herr talman! Det är trist om vi redan innan man har hunnit klubba beslutet skall behöva börja diskutera innebörden i det. När vi talar om parlamentarisk medverkan i översynsarbetet måste det väl innebära att parlamentarikerna kommer in i ett sådant skede att de har möjlighet att påverka och få insyn i arbetet. Annars blir det -- om vi hårdrar det -- så att man får parlamentarisk medverkan först när ärendet kommer till riksdagen. Det är inte det vi talar om utan om översynsarbetet. När vi därtill enigt anknyter den till den fasta och långa tradition som vi har på det här området, finns det väl anledning för alla parter att titta litet hur denna tradition var. Vi hade socialdemokratiska regeringar under de decennier då parlamentariska utredningar om regionalpolitiken tillsattes. Jag har inte sagt att parlamentariker skall in i rådet. Det är inte detta frågan exakt gäller, utan det handlar om att en parlamentarikergrupp kan komma in i ett sådant skede att den har möjlighet att få insyn i arbetet och möjlighet att påverka det.

Herr talman! Marianne Andersson tycker att det är konstigt att vi i Ny demokrati stöder vettiga motioner, trots att det är andra partier som har tillverkat dem. Vi tycker att det är konstigt att man författar en motion som man vet skall behandlas i det utskott som man själv sitter i och där man avstyrker sin egen motion. Det, Marianne Andersson, tycker vi är väldigt konstigt. Vi har på olika sätt påtalat arbetssättet i samband med hembygdens dag. Det här förfarandet har på något sätt cementerats och överlevt sig självt. Verkligheten har kanske sprungit ifrån arbetsformen. Man skriver tydligen motioner för att få lokal PR. När man har fått det, går man upp i riksdagen, och vad gör man då? Jo, i plenum när ens eget parti eller något annat parti tagit upp motionen till votering, röstar man emot sin egen motion. Det är detta som vi inte förstår. Varför skriver man då en motion?